Fru talman! Det som Ola Ullsten hade att anföra om utrikespolitik och nedrustning och sådant var bra. Det kan jag instämma i, och det vore lockande att diskutera dessa frågor. Men jag får bege mig rakt in i den svenska myllan. Det står alldeles klart att den nuvarande regeringen icke kan föra landet ur den ekonomiska krisen. Det är inte fråga om opinionsundersökning eller mandat, men det framgår alldeles uppenbart när man sitter och lyssnar på — med förlov sagt — den rappakalja som här har framförts i ekonomiska ting från regeringspartiernas företrädare. Vi fick höra förut att devalvering var en offensiv åtgärd och inget nödtvång. En devalvering är alltid ett nödtvång. En devalvering innebär ju rent definitionsmässigt att man sänker levnadsstandarden för landets medborgare, därför att de inte kan betala för sig. Det har ni nu gjort gång på gång, och om medborgarna värjer sig återställer de så att säga snabbt de kortsiktiga vinsterna av devalveringen. Sedan är läget detsamma. Nu börjar ni närma er linans ände. Att skildra detta som någonting positivt vittnar ju om en brist på insikt om det enkla sammanhanget. En av förutsättningarna för en devalveringspolitik är att man följer upp den med en relativt stram inhemsk politik. Nu har vi fått höra att högsta visdomen är att släppa efter i fråga om finanspolitiken. Först sade ni att dessa saker skulle stämma överens. Det skulle vara samma budgetsaldo. Nu säger ni att ni vill försvaga budgetsaldot, och det är bra det. Vi har nu fått ett uttalande av ekonomiministern. Han säger att ett lättande av kreditpolitiken via sänkt ränta underlättar också devalveringen. Det måste vara något fundamentalt fel i ert tänkande på de här båda områdena. Det är inte underligt att det går som det går ibland. Jag vill ställa samma fråga till Ola Ullsten i dag: Är ni beredda att avstå från momssänkningen nu när ni har sänkt räntan? Vi skulle slippa mycket ohägn om ni rejält sade ifrån på den punkten i dag. Sedan vill jag ändå säga några ord till Ola Ullsten — han var den som ställde ut de stora garantierna för ungdomen. Här skulle minsann varje ung människa få ett jobb eller utbildning. Han gick längre än företrädare för något annat parti. Resultatet av folkpartiets ungdomsgaranti är att vi i dag har 61 000 arbetslösa ungdomar — den högsta siffra som någonsin har noterats. Jag undrar om Ola Ullsten är lika liknöjd inför detta som statsministern. Och det intressanta är ju att ni förr kunde säga att ni gör allt ni kan men det blir ändå några arbetslösa. Men nu säger ni nej till de förslag om utbildning och arbete som framförs av arbetsmarknadsstyrelsen, och därmed tar ni direkt ansvar för att ungdomar blir arbetslösa i vinter. Då frågar vi Ola Ullsten: Är ni nöjda med det? Var det detta ni tänkte på när ni ställde ut er ungdomsgaranti? Vad säger ni till de arbetslösa ungdomarna, som ni faktiskt med berått mod låter förbli utan arbete? Det är viktigare för er att genomföra den här konsumtionsstimulansen via momsen än att ge arbetslösa ungdomar ett jobb över vintern. Sedan några ord om löntagarfonderna. Det var en gång en folkpartiledare som uppmanade sitt auditorium att gå hem och läsa historia. Man kan på sätt och vis säga att folkpartiet har en stolt historia när det gäller löntagarfonder. Det var ju i hög grad folkpartisterna som tog upp detta. Jag minns mycket väl de förhandlingar som jag förde med Gunnar Helén på sin tid och som ledde till löntagarfondsutredningen. Ni sade: Vi driver detta — löntagarfondsandelar vid kapitalbildningen måste till för att motverka maktkoncentrationen. Vi skrev gemensamt direktiven som gick ut på detta. Om jag skulle vara elak skulle jag läsa upp vad ni sade på ert landsmöte 1978 och vad era företrädare sade. Ni har en tjänsteman som har skrivit en artikel. Jag vill inte sätta honom i beråd, men han har skrivit: ”Det är mot bakgrund av dagens debatt en aning komiskt att socialdemokratin nu tycks vara på väg mot vad som 1978 enligt landsmötesbeslut var folkpartiets uppfattning i löntagarfondsfrågan.——-"” Men inte kommer alla folkpartister att tycka att det är särskilt lustigt att försöka vinna valet på att med ödesmättade argument om marknadsekonomins framtid bekämpa en uppfattning som inte alltför mycket avviker från den som för ett par år sedan var partiets.” Det är sant. Maktkoncentrationen kämpar ni emot. Så läste jag i Veckans Affärer att Anders Wall säger om Ola Ullsten med tillfredsställelse att ”honom har nu näringslivet tagit hand om — han ska användas i kampen mot löntagarfonderna”. Är det inte litet förödmjukande för en tidigare frisk liberal som gick till storms mot maktkoncentrationen i näringslivet att nu användas som ett ganska bekvämt redskap för en av de främsta symbolerna för denna maktkoncentration?

Fru talman! Jag vill försäkra Olof Palme att jag fortfarande är liberal, att jag fortfarande känner mig mycket frisk och mycket sugen på uppgiften att bevara det svenska marknadsekonomiska systemet, att fortsätta att göra vad vi kan för att motverka ekonomisk maktkoncentration i vare sig kollektivistiska, statliga eller enskilda former. Det är också detta, Olof Palme, som hela tiden har väglett folkpartiet när vi visat intresse för det som numera har kommit att kallas löntagarfonder men som ursprungligen handlat om helt andra idéer än dem som till sist konkretiserats på den socialdemokratiska partikongressen med stöd från den föregående LO-kongressen. Vi kritiserar de här fonderna av flera orsaker. Först och främst har LO och socialdemokratin hela tiden förordat kollektivt ägda fonder som skall ha ett slags monopol. De får sitt inflöde av sparande, dvs. tillförsel av kapital, hur väl eller hur illa de än sköter sig. Fondstyrelsen har inga krav på sig att åstadkomma största möjliga avkastning. Den kommer under fackligt och politiskt tryck uppenbarligen att ägna sig åt att hålla svaga företag under armarna. Riskkapital kommer att placeras i svag verksamhet och undandras framtidssatsningar. Påtryckningsgrupper, särskilt regionala sådana, agerar nästan alltid för att skydda befintlig verksamhet, inte för att etablera ny verksamhet. Egentligen är det inget fel i någonting av detta, sett ur resp. gruppers synvinkel. Det är klart att om man jobbar i Norrbotten vill man att norrbottniska företag skall fungera. Och om man jobbar i en viss bransch vill man att den branschen skall fungera. Men till sist måste det finnas någon som tar det övergripande ekonomiska ansvaret, har den övergripande ekonomiska insikten och försöker styra resurserna dit där de leder till det effektivaste utnyttjandet. Och där känner vii dag ingen bättre mekanism än marknadsekonomin, med alla dess brister och med alla de behov som finns av att justera också marknadsekonomin. Men med det föreslagna systemet för löntagarfonder kommer man inte ifrån att detta grundläggande inslag i marknadsekonomin skulle gå förlorat.

Alla dessa grundläggande krav, som vi har ställt ända från början, är som bortblåsta i det förslag som nu ligger på bordet efter SAP-kongressen. Det är därför vi med fog tvingas konstatera att det av den i och för sig goda idén om ökat maktspridande, om ökat löntagarinflytande också på kapitalsidan, har blivit ett hot mot själva det grundläggande ekonomiska systemet i Sverige. Beträffande arbetslösheten, som Olof Palme har talat mycket om i dag: Det går inte att komma ifrån följande fundamentala förhållanden. Det effektivaste medlet att motarbeta arbetslöshet är att skapa sysselsättning, och det effektivaste sättet att skapa sysselsättning är att skapa förutsättningar för framgångsrika företag. Det som regering och riksdag har att göra i det avseendet är att föra en ekonomisk politik som gör det möjligt för företagen att framgångsrikt konkurrera både på internationella marknader och här hemma. Det är därför, Olof Palme, som vi har rätt att kalla det ekonomiska program som regeringen nu har lagt fram för offensivt. Även om devalveringen definitionsmässigt i sig inte är någon offensiv åtgärd, är ju paktetet som totalitet ägnat att skapa framgångsrika företag som kan trygga sysselsättningen. Ingen i denna debatt har kunnat peka på några andra åtgärder, som är viktigare när det gäller att bekämpa arbetslösheten än just denna åtgärd. Det är där fronten måste gå. Självfallet måste vi också föra arbetsmarknadspolitik, som det heter. Vi ' måste ta hand också om dem som trots våra bemödanden när det gäller att få en konkurrenskraftig industri inte får jobb i produktionen. Vi för en mycket offensiv sådan arbetsmarknadspolitik. När man lyssnar på Lars Werner och Olof Palme kan man få intrycket att frågan om arbetslöshet eller inte bland ungdomar och bland människor i utsatta regioner står och faller med om arbetsmarknadsverket får exakt de pengar man där har begärt i den senaste framställningen — det handlar såvitt jag vet om något över en miljard kronor — när det i själva verket är så att vi för arbetsmarknadspolitiska åtgärder har satt in 5 miljarder kronor under det senaste året. Det finns de — jag kan tänka mig att de finns också här i kammaren — som tycker att detta är för mycket. Men ingen kan komma och påstå att den fulla sysselsättningens politik står och faller med hur man behandlar just denna senaste skrivelse från arbetsmarknadsverket. Också den har behandlats positivt. I det krisprogram som vi nu diskuterar talar vi väldigt mycket om behovet av besparingar, och vi presenterar ett sparpaket på 6 miljarder kronor. Det finns bara en enda utgiftspost i detta program, och det är utgifter för arbetsmarknadspolitiken. Där satsas nu 600 milj.kr., 1 500 milj.kr. satsades för bara några månader sedan. Därför är det rena struntpratet, när Lars Werner och Olof Palme försöker göra gällande att Thorbjörn Fälldin och jag skulle ställa oss fullständigt likgiltiga inför att unga människor, och för den delen också äldre människor, går arbetslösa. Jag tror inte att så stora resurser någonsin har satsats på arbetsmarknadspolitik och på åtgärder för att klara sysselsättningen i Sveriges land som under de senaste fem åren. Dessutom tycker jag faktiskt att det är rimligt att göra både vissa internationella jämförelser och jämförelser över tiden. Det är alldeles rimligt som Thorbjörn Fälldin sade, att vi inte kan föra en alldeles egen och hemmagjord svensk ekonomisk politik. Arbetslöshetssiffrorna i Sverige är ju delvis en reflex av den internationella ekonomiska situationen. Den har vi klarat bättre än de andra länderna, och det må ändå kunna ses som ett bevis för att vi inte struntar i arbetslösheten. För OECD gäller ett genomsnitt på 7-8 Yo arbetslösa. I Sverige har vi mindre än 3 70. Mot det kan man säga att detta inte är någon tröst för dem som är arbetslösa, men det kan ändå vara en liten tankeställare för dem som är insatta i de ekonomiska sammanhangen — och dit hör väl både Lars Werner och Olof Palme — att siffrorna måste leda till slutsatsen att vi här i Sverige har givit frågor som gällt bekämpandet av arbetslösheten hög prioritet. Jag tycker också att Olof Palme borde vara särskilt försiktig i den här sifferexercisen eftersom vi 1972, då påfrestningarna på den svenska ekonomin och arbetsmarknaden var mycket mildare än vad de är f. n. på grund av den internationella konjunkturen, hade en arbetslöshet på 3,5 20, dvs. en högre arbetslöshet än i dag. Det var fler människor som var utan arbete då, och sysselsättningen var alltså lägre än vad den är nu. Efter att Olof Palme och andra har raljerat med denna regerings och tidigare icke socialistiska regeringars arbetsmarknadspolitik skulle man gärna vilja veta: Vad är det man vill göra i stället, som skulle innebära att vi i Sverige fick en i internationell jämförelse ännu lägre arbetslöshet än den vi faktiskt har? Jag tycker att den frågan är i hög grad motiverad. F. ö. vill jag säga med anledning av Olof Palmes fråga om vad vi skall göra med förslaget om momssänkningen, att detta förslag ligger fast. Det har sedan tillkommit en räntesänkning som motsvarar en momssänkningseffekt på ca 0,8 20 om man ser på KPI-effekten. Inte minst de som talar om risken för arbetslöshet och låter regeringen löpa gatlopp i debatten i den frågan borde väl ha en viss känsla för att om man drar åt skruvarna alltför hårt är risken mycket stor för att det enda resultatet blir arbetslöshet och att den ekonomiska tillväxten — som till sist ändå var målet för verksamheten över huvud taget — inte kommer till stånd.

Fru talman! Några enkla konstateranden: För det första: Arbetslösheten i september har aldrig tidigare varit högre än den varit nu i år. Så hög arbetslöshet som 127 000 har icke registrerats sedan den statistiken infördes. För det andra: Så mycket som 61 000 ungdomar har tidigare aldrig registrerats som arbetslösa. Detta är bara ett enkelt konstaterande. Vi gör allt vad vi kan, säger man. Men ni har ju sänkt ambitionerna. I september 1978, när vi hade 46 000 ungdomar arbetslösa, hade vi mer än 30 000 av dessa ungdomar sysselsatta i beredskapsjobb och arbetsmarknadsutbildning, som klarade dem tills de kunde få någonting annat. Nu, när vi har 61 000 ungdomar arbetslösa, är inte mer än 18 000 ungdomar sysselsatta i beredskapsarbeten och arbetsmarknadsutbildning. Men om man hade bevarat ambitionerna från 1978 hade ytterligare 15 000 ungdomar befunnit sig i sysselsättning. Det är också ett enkelt konstaterande. Ni har inget alternativ, säger man rent maskinmässigt. Jo, vi har i dag föreslagit att man skall bevilja 1 500 miljoner i beredskapsarbeten, att man skall öka bidraget till dem som varslats om uppsägning i tillverkningsindustrin från 20 till 35 kr. i timmen, att man planerar för en maximal arbetsmarknadspolitisk insats vintern och våren 1981/82. Vi säger nej till slopandet av bidragen till planering av beredskapsarbeten, vi säger nej till åtgärder inom de skyddade verkstäderna som slår ut eller stänger ute handikappade från arbetsmarknaden, och vi säger nej till nedskärningar av lokaliseringsstöd till företag i glesbygdsoch stödområden. Vi har förslag på punkt efter punkt. Vi anser att en del av de pengar som ni vill använda till momssänkning bör användas till det här, därför att vi upplever det som viktigare att klara de arbetslösa ungdomarna — för om de får gå arbetslösa länge, så kommer det kanske att prägla hela deras framtida tillvaro. Det är bara att konstatera att det är så. Folkpartiet hade den där ungdomsgarantin. Den har ni alltså nu släppt. Men om ni inte är likgiltiga, varför ger ni då inte AMS de pengar som de begär för att sysselsätta arbetslösa ungdomar? Det finns ju ingen möjlighet att bevisa någonting om ni bara säger nej. Minst 15 000 ungdomar går i onödan arbetslösa i dag. Det är ett obönhörligt faktum; det kan inget ordsvall dölja. Och ni kan inte säga att ni har brist på pengar i det här speciella fallet — ni har ju tillräckligt med pengar för att sänka momsen. Det har ni pengar till, men icke till att ge arbetslösa ungdomar en utkomst. Fru talman! Sedan till löntagarfonderna. Det är alltså pinligt. Det folkpartiet talade om var kollektiva fonder, kollektiv kapitalbildning. Det man talade om var individuell anknytning, inte nödvändigtvis individuella andelar. Det man talade om var möjligheten att få en överenskommelse om detta. En del av det som Ola Ullsten tog upp går det ju att resonera om. Ni drev gentemot oss alltid det kravet att det inte får vara så många centrala fonder, utan ett decentraliserat system. Hur ser man till att ett decentraliserat system tillgodoser normala avkastningskrav? Det är ganska legitimt att föra en sakdiskussion om detta. Om man är oroad av alla kollektiva fonder vill jag säga att det redan nu finns sådana. Jag tänker på ATP-systemet, pensionsstiftelserna och det alltmer maktkoncentrerade privata näringslivet. Det är alltså inte fråga om något nytt. Jag vill också peka på karusellen i löntagarfondsutredningen, där ni bytte ledamöter i snabb takt. Allteftersom ni bytte ut dem gick ni mer och mer åt höger. Jag har en gång talat väl om Wall, vilken då fick hela folkpartipressen på sig, och jag skall inte utsätta honom för det än en gång. Men han står ändå som en symbol för den mycket snabbt fortgående processen av maktkoncentration i näringslivet. Nu säger han att ideologerna är borta och att vi har tagit hand om Ola Ullsten. Honom skall vi använda i kampen mot löntagarfonderna. Det är inte med glädje som jag återger detta. Det är rätt trist, för det var en tillgång när vi hade en liberalism som var beredd, åtminstone mycket preliminärt, att stå upp mot den tilltagande maktkoncentrationen i det privata näringslivet och för löntagarnas rättmätiga krav på ett inflytande i detta näringsliv. Men jag kan inte hjälpa er. Ni får stå ert kast.

Fru talman! Det är synd att Olof Palme, som är så bevandrad i folkpartiets landsmötesskrifter, inte läser upp för kammarens ledamöter vad som faktiskt står där. Eftersom inte han gör det, får väl jag göra det åt honom. Det står bl.a. så här: ”Folkpartiet vill ha många fonder som köper aktier i företagen. Om fonderna har individuella andelar som kan köpas och säljas kommer fonderna att få marknadspress på sig. En fondledning som gör dåliga affärer eller missbrukar sitt inflytande kommer att se hur kurserna på dess andelar sjunker, hur människor väljer att sätta in sina pengar i en annan fond. Därmed fungerar marknadsekonomin och risken för maktmissbruk minimeras.” Detär, fru talman, raka motsatsen till de fondförslag som SAP-kongressen nu har bestämt sig för. Det här var allmänna riktlinjer i en fortgående debatt om hur man skall minska den enskilda ekonomiska maktkoncentrationen. Det finns många vägar att gå för att göra det, men en av dem skall man absolut inte slå in på: den som leder till att den nuvarande enskilda maktkoncentrationen skulle förbytas i en oändligt mycket större sådan, där vi finge ett antal, förmodligen på ett eller annat vis samordnade, fondjättar som vore de dominerande ägarna av svenskt näringsliv. I ett sådant klimat fungerar inte marknadsekonomin. I den miljön fungerar över huvud taget inte de mekanismer som är marknadsekonomins innersta väsen och som har varit grunden för det svenska välståndsbygget. Det som man tvingas fråga sig är varför socialdemokraterna, som själva har varit i regeringsställning under praktiskt taget hela den tid då det svenska välfärdssamhället har byggts upp, är så roade av att slå över ända hela det ekonomiska system som denna välfärd bygger på. Det är faktiskt precis det som fonder i den tappning som de nu har presenterats i innebär. Sedan några ord om arbetslösheten. Det går inte, Olof Palme, att göra gällande att de arbetsmarknadspolitiska åtgärder som socialdemokraterna anvisar i sitt krisprogram skulle i någon nämnvärd utsträckning påverka sysselsättningen i Sverige. Det enda man vet är att de här åtgärderna kostar pengar över statsbudgeten, och att vilken regering som än sitter — även en med Olof Palme i — till sist skulle tvingas att göra en avvägning mellan hur omfattande resurser inom arbetsmarknadspolitiken som kan användas och hur starka de behov är som resurserna inom arbetsmarknadspolitiken skall gå till. Om den avvägningen blir felaktig, om utgifterna över statsbudgeten blir för stora med hänsyn till tillväxten och det som vår budgetbalans medger, urholkas förutsättningarna för en framgångsrik ekonomi och för framgångsrika företag. Då blir resultatet ännu större arbetslöshet, som måste mötas med ännu större statsbidrag. Man är inne i en ond cirkel som ingen ännu har kunnat visa att man i ordnade former kan ta sig ur. Därför kan jag bara konstatera, fru talman, att den arbetsmarknadspolitik som vi f. n. för är mycket expansiv. Den innebär en stor satsning på arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Det som skiljer oppositionens förslag från vad regeringen faktiskt gör är så obetydligt vad gäller insatser av resurser att det ter sig verklighetsfrämmande att göra det stora ideologiska nummer av detta som Olof Palme försöker sig på.

Fru talman! Minoritetsregeringen Fälldin har nu existerat i fem månader. Det har inte varit någon speciellt glansfull epok i Sveriges politiska historia. Den här regeringen kom inte till därför att den av riksdagen, ännu mindre av folket, ansågs vara bäst skickad att sköta rikets affärer under rådande svåra förhållanden. Den kom till därför att de borgerliga partierna efter trepartiregeringens fall till varje pris ville undvika att möta väljarna i ett nyval. Och det priset blev alltså minoritetsregeringen Fälldin. Denna regering avhördes sedan icke på fyra månader. I skepnad av folkpartister och centerpartister gick dess ledamöter i stället till offensiv, inte mot den ekonomiska krisen men väl mot socialdemokratin och arbetarrörelsen. Till stor del inriktades offensiven på vårt program mot den ekonomiska krisen. Enligt folkpartiledaren kännetecknades det av ett schizofrent lättsinne. Särskilt förkastligt var programmets förslag om en expansiv investeringspolitik och en nedtagning av inflationen via bl.a. prisstopp och sänkt ränta. Det dröjde ända till för några veckor sedan innan man kom sig för att börja regera. Men då blev det desto större ståhej. Man devalverade, man införde prisstopp, och nu har man sänkt räntan. Och dessutom — befriad från Gösta Bohmans direkta övervakning kunde man dödförklara svångremspolitiken. Nu skall det satsas på expansion och tillväxt. Den ensidiga åtstramningens tid är förbi, får vi veta. Därför sänks momsen och satsas flera nya miljarder på subvention av industrins investeringar. Om en sak råder det inget som helst tvivel: det är absolut nödvändigt att något uträttas i den ekonomiska politiken. Industrikonjunkturen rasar snabbt utför, arbetslösheten är på väg mot en helt oacceptabel nivå, inflationen går på i takten 13-14 26 och budgetunderskottet fortsätter obevekligt uppåt. Men när regeringen nu sent omsider och efter många påtryckningar äntligen handlar, uppstår ny förvirring. Man har åstadkommit en farlig blandning av devalvering och skattesänkning, som väckt uppseende och misstro inte bara här i landet utan också utomlands. Detta förstärks av att regeringen strör tvetydiga uttalanden och vilseledande uppgifter omkring sig angående den egentliga innebörden av sin politik. Det helt avgörande, fru talman, för bedömningen av regeringens ekonomiskt-politiska åtgärder är om de kan väntas leda till att devalveringen från den 14 september i år lyckas. En devalvering är otvivelaktigt — om den lyckas — en genväg till målet att förstärka industrins konkurrenskraft och lönsamhet. Men det är en svår och farlig genväg. Förbättringen av konkurrenskraften uppnås nämligen inte genom att riksbanken annonserar ut en ny valutakurs. Den nås bara om vi alla accepterar en sänkning av vår levnadsstandard. En devalvering innebär ju att vi svenskar skall ta mindre betalt för vårt arbete och betala mer för andras arbete. Därför måste löntagarna acceptera att deras reallöner sjunker och industrins vinster stiger. Och företagarna måste hålla tillbaka sin lust att höja priserna på svenska varor och tjänster, när importpriserna går upp till följd av devålveringen. Skälet till att devalveringar misslyckas — och det finns många misslyckade devalveringar — är att den här återhållsamheten med löner och priser inte uppnås. Man har helt enkelt inte fått accept på att folket vill sänka sin levnadsstandard. Och då leder genvägen bara till ännu mera inflation. Konkurrenskraften och produktionsförmågan är efter ett tag lika dålig som när man började, men arbetslösheten antagligen större. Den här grundläggande svårigheten försöker regeringen smussla undan genom att sänka momsen. Genom momssänkningen skall vi kunna undvika, hävdar man, de inflationseffekter som devalveringen oundvikligen för med sig. Och genom momssänkningen skall löntagarna slippa huvuddelen av, kanske hela, den standardsänkning som devalveringen avser att åstadkomma. Om många ekonomer — och tydligen också majoriteten av denna kammare — tycker att detta låter för bra för att vara sant, är det begripligt. Visserligen skulle landets pensionärer, om regeringsförslagen genomförs, tvingas acceptera en betydande standardsänkning. Men det räcker inte för att betala momssänkningen mer än till en tredjedel. Regeringen hävdar i sin proposition att man genomför andra besparingar i statens budget, som åstadkommer konststycket att finanspolitiken stimulerar ekonomin utan att försvaga budgeten. Det är här som frågan avgörs om devalveringen skall lyckas eller misslyckas. För om momssänkningen leder till att budgetunderskottet ökar ännu mer, blir ännu större än vad det är i dag, innebär det tre ting. För det första läggs till devalveringens inflationstryck ytterligare inflation från en svällande statsupplåning. För det andra innebär det att Sverige än en gång skall försöka låna sig ur sin ekonomiska kris i stället för att angripa dess grundorsaker. Vi har bara föst problemen en liten bit framför oss. Hela arbetet med att sanera den svenska ekonomin återstår och har bara blivit värre. För det tredje — och det är på sikt det allvarligaste — har medborgarna i allmänhet och löntagarna i synnerhet än en gång lurats. För de måste förr eller senare betala räkningen för devalveringen och för en misslyckad ekonomisk politik. Under den borgerliga regeringstiden har man gång på gång utsatts för svek efter lättsinnigt givna löften. I den politik som nu lanseras finns faktiskt det här sveket redan inskrivet. Redan till hösten kan en skärpning av finanspolitiken aktualiseras, säger regeringen i sin proposition. Men tanken är naturligtvis: När momsen då måste höjas igen, är valet över — och de rättvridna kurvorna förmodas då ha gjort sin tjänst i valrörelsen. Frågan måste ställas till dem som nu vill medverka i ett sådant här lurendrejeri: Inser ni inte vilken skada ni kan åstadkomma på den svenska ekonomin och den svenska demokratin? Märkte ni inte hur misstron mot politiken och politikerna växte efter 1979 års val, när folk upptäckte sanningen bakom den borgerliga propagandan? Förstår ni inte, vilka explosiva krafter ni sätter i rörelse inför nästa avtalsomgång, om skatter på nytt måste höjas och inflationen fortsätter? Mot den här bakgrunden, fru talman, är det av central betydelse vilka statsfinansiella konsekvenser regeringsförslagen får — om budgetunderskottet växer och därmed ökar risken för framtida åtstramningar eller om momssänkningen verkligen betalas nu, av besparingar i statsbudgeten. Regeringen ger, uppseendeväckande nog, inget besked i sin proposition på den här centrala punkten. Den enda upplysning som lämnas är att budgetunderskottet blir ”något större” än vad som tidigare beräknats. I brist på information från regeringen gjorde finansutskottets kansli därför en egen beräkning av förslagens budgeteffekter. Man kom till att förslagen innebär att budgeten det här budgetåret försvagas med 2,5 miljarder kronor — 2 500 miljoner. Eftersom vi också hade fått en prognos från riksrevisionsverket, som visade att budgetunderskottet blir 1,5 miljarder större än vad som tidigare beräknats redan utan regeringens förslag, kunde vi alltså konstatera att det tidigare beräknade budgetunderskottet på 75 miljarder nu har växt till 79 miljarder. Då återstår ändå 9 månader av budgetåret och många nya utgiftsbeslut, som kommer att öka underskottet. Man måste fråga sig: Var det denna ökning av budgetunderskottet med 4 miljarder som regeringen ansåg vara så obetydlig och ointressant att den inte ens behövde redovisas för riksdagen? Eller försöker regeringen helt enkelt lura riksdagen, vilseleda oss och allmänheten om den egentliga innebörden av sina förslag? Inför dessa frågor beslöt finansutskottet att av budgetdepartementet begära en preciserad beräkning av propositionens statsfinansiella konsekvenser. Vi begärde också att departementet skulle redovisa vilken bedömning man f.n. gör av budgetunderskottets storlek innevarande budgetår. I går uppträdde budgetdepartementets statssekreterare inför finansutskottet. Jag kan bara hoppas att den behandling vi utsattes för inte är typisk för relationen mellan tegeringens kansli och riksdagens utskott. Någon skriftlig, siffermässig precisering av de olika regeringsförslagens finansiella konsekvenser, som vi hade begärt, lämnades inte. Ett dokument med sådana uppgifter fanns i utskottets plenisal, men utskottets ledamöter förvägrades att ta del av dokumentet. Statssekreteraren vägrade också att lämna någon som helst upplysning om de prognoser för budgetunderskottets storlek som f. n. görs inom budgetdepartementet. Statssekreteraren krävde också att utskottet skulle tillägna sig den helt orimliga uppfattningen, att ökade utgifter på 600 milj.kr. för arbetsmarknadspolitiken inte kommer att belasta budgetsaldot. Han ansåg också att utskottet borde som en säkerställd inkomst räkna med 200 milj.kr., som minoritetsregeringen någon gång i framtiden eventuellt kommer att lägga fram förslag om. Finansutskottets kansli hade också gjort en beräkning av regeringsförslagens konsekvenser på längre sikt. Den visade att budgetsaldots försvagning skulle stiga från 2,5 till ca 4 miljarder, dvs. att på sikt blir budgetunderskottet ännu större. Det beror framför allt på att regeringen föreslår ett nytt system för investeringsavdragen, som kan komma att kosta 1,5 miljarder nästa budgetår. Denna kostnad finns över huvud taget inte omnämnd i propositionen. Men statssekreteraren i budgetdepartementet fann inte detta värt att kommentera. Han vill på en direkt fråga inte ens avslöja om departementet gjort någon bedömning av kostnaden för det nya systemet — om den var 1, 1,5 eller möjligen 2 miljarder kronor. Om det är med sådana budgetansvariga, fru talman, som regeringen sköter sin utgiftsgranskning är det inte att förvåna sig över om budgetunderskottet växer helt utan regeringens kontroll. Budgetministern skall tala senare i den här debatten. Jag tycker att han skall ta tillfället i akt att be riksdagen om ursäkt för den behandling hans departement utsatt ett av riksdagens utskott för. Han bör också klart och ärligt redovisa den statsfinansiella innebörden av regeringens förslag. Han bör dessutom lämna besked om vilken prognos regeringen har för budgetunderskottet innevarande budgetår. Skulle det vara så illa, att budgetministern bedriver sitt budgetarbete för nästa budgetår utan att veta ens utgångspunkten för detta arbete, nämligen det löpande underskottet, borde han ersättas av någon annan. Jag ställer inte de här kraven för att ytterligare plåga en redan illa utsatt regering. Förhållandet är helt enkelt att oppositionspartierna under de närmaste dagarna måste slutföra arbetet på sina motioner. Detta arbete skulle otvivelaktigt underlättas om regeringen gav oss del av sitt beslutsunderlag. Med det material vi nu har kan bara en slutsats dras. Regeringens försök att manipulera ekonomin måste stoppas. Det skapar klara risker för att den fjärde svenska devalveringen på fem år kommer att misslyckas. Det skärper kraven på att man längre fram skall höja skatter och genomföra andra åtstramningar. Och det kommer att öka orättvisorna och bristen på tilltro till landets regering. Fru talman! Det krävs en ny ekonomisk politik i Sverige — inte försök att upprepa tidigare misslyckanden.

Fru talman! Det är en ovanlig händelse vi nu varit med om i kammaren. Kjell-Olof Feldt tog sig häromdagen före att i ilska springa ut ur ett utskottsrum där han kunde ha fört den här debatten med den person det gäller. Han föredrar att ta upp den med mig här och nu. Och det är okay — jag skall gärna ta den diskussionen. Men jag vill säga att det inte ligger i linje med de krav på fair play som jag brukar ställa på mina motståndare i enlighet med den sportsmanship jag brukar tillämpa. Men till sakfrågan! Jag skulle då vilja redovisa hur det ligger till med de här sakerna. I propositionen om dessa ekonomisk-politiska åtgärder står det att budgetunderskottet till följd av septemberpaketet och vissa andra befarade utgiftsökningar kan förmodas bli något större än vad som redovisas i kompletteringspropositionen. Budgetunderskottet påverkas naturligtvis inte bara av de nu aktuella åtgärderna utan också av andra händelser. Dessutom får vi successivt fram ett säkrare kalkylunderlag för inkomstberäkningarna. Riksrevisionsverket gör nu en ny prognos, på grundval av taxeringsstatistik för inkomståret 1979. Så brukar ske så här på höstarna. Den kommer att redovisas i nästa års budgetproposition. Det är den metod som vi brukar använda oss av, och den tillämpades även på den tid då Kjell-Olof Feldt hade ett ansvar för budgetarbetet i finansdepartementet. Att redan nu, innan vi har fått detta underlag, gå ut med en budgetprognos har jag inte bedömt som meningsfullt. Dock har finansutskottet, som Kjell-Olof Feldt redovisade för kammarens ledamöter, fått en detaljerad redovisning. Svar har lämnats på de frågor som har ställts. Efter vad som har sagts mig av många av de övriga ledamöterna i finansutskottet fick man goda svar, och man resonerade sig fram till en i stort sett gemensam värdering. Det kanske hade varit bra, om Kjell-Olof Feldt hade suttit kvar och inte blivit så förtvivlat ilsken. Kjell-Olof Feldt slängde ur sig många invektiv mot budgetdepartementet i TV — jag hörde en del av dem. BI. a. beskyllde han oss för att trixa och trilskas. Jag vet inte att det har varit något trixande eller trilskande från vår sida. Vi har klart och rejält ställt upp för att svara på frågor. Däremot kan man ifrågasätta Kjell-Olof Feldts sätt att bedriva debatten. När han säger att statssekreteraren hade med sig ett färdigt dokument som utskottets ledamöter vägrades ta del av är det inte alls någon sanning. Statssekreteraren hade gått till utskottet för att svara på frågor och hade förberett sig genom att göra en del anteckningar. När man bad om ett dokument lovade han att det skulle komma. Det är inget trilskande — det är att ställa upp på de önskemål som framställs av utskottets ledamöter. Såvitt jag vet har utskottet redan fått det begärda dokumentet. När väl önskemålet därom framställdes levererade statssekreteraren det. Att kalla detta för ett trixande och trilskande faller tillbaka på den person som kastar ur sig sådana omdömen. Nå, hur ligger det då till med besparingarna? Såvitt jag vet är det ingen större skillnad mellan våra bedömningar och de bedömningar som har gjorts i finansutskottets kansli. Påståendena om att besparingarna bara skulle vara luft har ingen saklig grund. Om Kjell-Olof Feldt vill ta upp besparingsdelen till analys skall vi gärna göra det, men jag tror att den debatten kan anstå. Besparingarna kan i varje fall inte både vara luft och innebära ett hot mot pensionärerna, som enligt vad som har sagts här i dag skulle drabbas å det vådligaste av insatserna. Antingen är det luft eller reala besparingar, det kan inte vara båda delarna. Den kassamässiga effekten av besparingarna blir enligt vår bedömning under innevarande budgetår 1,2 miljarder och under nästa budgetår 3,1 miljarder. Till detta kommer effekterna på ATP-systemet. Där minskar belastningen under det här budgetåret med 250 milj.kr. och 1982/83 med ca 800 miljoner. Sammantaget minskar de statliga utgifterna på statsbudget och socialförsäkringsbudget med 1,4 miljarder för det här budgetåret och 3,9 miljarder nästa budgetår. Förlänger man perspektivet ytterligare framåt i tiden ökar effekten av besparingarna med några hundra miljoner till. Genom den uteblivna kompensationen till kommunerna för ränteförlusterna i samband med omläggningen av utbetalningssystemet för kommunalskattemedel m.m. sparas uppskattningsvis 400 milj.kr. under 1981/82 och lika mycket nästa budgetår. För tiden därefter har vi utgått ifrån att någon kompensation inte skulle komma i fråga, oavsett septemberpaketet. Men i och för sig kan man naturligtvis räkna in det också, eftersom inga sådana här räntekompensationer skall utgå efter 1982. Borttagandet av den särskilda skattereduktionen innebär i praktiken en skattehöjning. Eftersom skattereduktionen har varit indexreglerad, växer betydelsen av dess borttagande med åren. I år ger slopandet av skattereduktionen en ökning av skatteinkomsterna med 350 milj.kr. Den ökningen växer sedan till närmare 3 miljarder 1984/85. Kjell-Olof Feldt är också upprörd över att han inte har kunnat få noggranna kalkyler över de skattemässiga effekterna av investeringsavdragen och vinstfondsavsättningarna. Man kan naturligtvis önska det, men Kjell-Olof Feldt vet mycket väl vilka svåra krav han reser när han begär detta. Det är inte av en händelse som den socialdemokratiska regeringen, såvitt jag kan erinra mig, aldrig redovisade sådana kalkyler. Jag har här propositionen som lades fram i oktober 1974 med förslag till lag om avsättning till särskild investeringsfond, alltså vinstfondernas föregångare. Där finns inte en tillstymmelse till kalkyler vad beträffar de skattemässiga effekterna av förslaget. Om jag får säga några ord till om vinstfonderna, vill jag framhålla att de naturligtvis inte tillkommit i syfte att ge företagen några skattefavörer. Vad det handlar om är vissa förskjutningar mellan inkomståren. För att kunna uppskatta dessa måste man bl.a. göra antaganden om hur fonderna påverkar företagens vinstdispositioner och en hel del andra sådana ting. Den 25-procentiga avsättningen görs dessutom från årsvinsten, som avviker från den skattemässiga vinsten. Vi måste alltså konstatera att det är vanskligt att göra någon användbar kalkyl, och en sådan kan inte heller spela någon större roll för bedömningen av om förslaget om vinstfonder är bra eller inte. Fru talman! Jag har här bara en begränsad tid till mitt förfogande, och jag får därför eventuellt återkomma med ytterligare punkter som visar att budgetdepartementet i vanlig ordning gjort en redovisning av vad som är rimligt att redovisa.

Fru talman! Om budgetministern tror att han skickar sina tjänstemän till ett av riksdagens utskott för att föra debatter med utskottets ledamöter, då tar han miste. Och skulle hans tjänstemän leva i den uppfattningen, bör han tala om för dem det rätta förhållandet: de kommer till utskottet för att lämna av utskottet begärda upplysningar. Och det var sådana vi inte fick. Så ett par ord angående mitt sätt att delta i sammanträden. Enligt upplysning fortsatte sammanträdet i fem minuter efter det jag hade lämnat lokalen. Så det som hade ägt rum, det hade ägt rum. Det går att kontrollera med företrädare för mitt parti och andra partier att detta var vad man fick veta. Något ytterligare kom inte fram. Statssekreteraren ägnade sedan eftermiddagen åt presskonferenser, där han beskrev sin insats i utskottet. Jag tycker att budgetministern utnyttjade sin tid utomordentligt dåligt. Jag ställde två enkla frågor. Den ena var: Vad blir effekten innevarande budgetår av regeringsförslaget? Är det sant, som utskottets kansli har räknat fram, att det ökar underskottet med 2 600 milj.kr., för att vara exakt? Den andra frågan var: Vilken prognos gör budgetdepartementet och budgetministern i dag för underskottet löpande budgetår? Fru talman! Jag har ändå jobbat i tio år i departementet medan det ännu hette finansdepartementet. Försök inte ett ögonblick inbilla mig, Rolf Wirtén, att ni sitter med ett budgetarbete i oktober utan att ha ganska noggranna prognoser för vad budgetunderskottet blir! Och varför i alla himlars namn skulle inte riksdagen få veta detta? Varför detta smussel med en uppgift, som rimligen borde ligga väldigt nära i synfältet för en budgetminister? Jag fick på huden av Rolf Wirtén för att jag tyckte att statssekreteraren borde ha lämnat ifrån sig de dokument han hade med sig. Nu säger Rolf Wirtén att han visst lämnade ifrån sig sina dokument. Ja, vi fick ett papper — jag har det här — men om Rolf Wirtén hittar ett enda svar på de frågor utskottet ställde i den promemorian, då skall jag äta upp den med något lämpligt tilltugg.

Fru talman! Det papper som Kjell-Olof Feldt visade en viss hunger för — även fysiskt sett — är ett pressmeddelande som lämnades efter hearingen. Såvitt jag förstår fanns det alla möjligheter att ställa frågor till statssekreteraren eftermiddagen igenom; i varje fall har jag inte fått någon rapport om att han vägrade vara kvar i utskottet så länge som Kjell-Olof Feldt och andra villé ha informationer. Det hade varit fullt möjligt att fortsätta, om ledamöterna hade haft lust. Sedan ställer Kjell-Olof Feldt ett par frågor om varför man inte ger några prognoser. Får jag vända på frågan, Kjell-Olof Feldt: Vilken höst gav socialdemokratiska regeringar några sådana prognoser? Har det hänt? Är det inte så som jag här säger, att vi befinner oss i en något ovanlig situation när vi nu går fram med ett sådant här septemberpaket? Att i det läget, innan konjunkturinstitut, riksrevisionsverk och andra organ vi har till vår hjälp har hunnit göra en klar analys av alla siffror, gå ut med mera officiella prognoser, som regeringen är beredd att ställa sig bakom innan de är genomarbetade, kaninte vara en rimlig ordning. Men när finansutskottet bad att få så mycken information som möjligt ställde vi upp, som jag sade i mitt förra inlägg, för att ge svar på alla frågor ni hade att leverera. En fråga gällde hur vi bedömer budgetförsämringen. Den har besvarats, och jag kan göra det på nytt. Jag talade i mitt föregående inlägg om, hur de kassamässiga effekterna av de här förslagen blir, och jag vet inte om jag behöver upprepa det, fru talman; det finns redan i kammarens protokoll. Vidare kan jag redovisa att om man summerar de här olika åtgärdernas effekter på statsbudgeten, finner man att den försvagas med ett par miljarder såväl i år som nästa år. Det är de kalkyler som vi har gjort och som jag f. ö. antydde redan på presskonferensen den 14 september, då de här åtgärderna presenterades för allmänheten. Det är alltså inga nya saker. Dem har vi haft med i våra bedömningar hela tiden.

Det står helt klart att budgetdepartementet med total öppenhet har levererat den information som finansutskottet har önskat få. Efter nämnda överläggning har man kommit fram till i stort sett gemensamma värderingar om besparingsvolymen och över huvud taget om det som är av vikt i detta ärende. Är det något som är oklart, herr vice ordförande i finansutskottet, skall vi självklart fortsätta att hjälpa till under utskottsbehandlingen.

Fru talman! Herr Wirtén säger att jag skulle ha fortsatt att ställa frågor till hans statssekreterare i går, för då hade jag fått svar. Men jag ställer ju samma frågor till budgetministern nu utan att få några som helst svar. Vad är det då som säger att jag skulle ha fått svar av hans statssekreterare i går? Eller skall jag behöva gå på alla presskonferenser som både statsråden och deras statssekreterare håller? Skall riksdagens ledamöter behöva sitta där och ställa frågor för att eventuellt få veta något om innehållet i de budgetar vi skall arbeta med? Herr Wirtén säger att finansutskottet nu är överens med budgetdepartementet om budgetutfallet. Jag bara noterar att den i debatten så flitigt figurerande statssekreteraren vid sin presskonferens i går sade att departementet hade rätt och utskottet fel. Så var det med de gemensamma värderingarna. Visserligen får man dra uppgifter ur herr Wirtén med tång, men om det är riktigt att budgetunderskottet har ökat med 2,5 miljarder kronor, så är det ändå bra att vi har fått den uppgiften. Då får vi fortsätta våra egna analyser av utvecklingen på längre sikt, för i det avseendet lämnar herr Wirtén inga rimliga och rättvisande besked. En budgetminister får inte, som herr Wirtén nyss gjorde, i riksdagen säga att det aldrig har lämnats några uppgifter om budgetunderskott på hösten och att han därför inte heller tänker göra det. Innebörden i det herr Wirtén säger är inte att det saknas uppgifter, vilket hans statssekreterare försökte säga i går. Sanningen är i stället att budgetministern inte vill lämna några uppgifter. Jag förstår uppriktigt talat inte varför. Jag begär ju inte att några för rikets säkerhet avgörande uppgifter skall offentliggöras utom möjligen den att man anser att Rolf Wirtén är en dålig budgetminister. Men det tror jag i och för sig inte är en nyhet. Varför inte lämna riksdagen de besked som den behöver? Våra bedömningar utifrån riksrevisionsverkets senaste prognos pekar mot 79 miljarder kronor i budgetunderskott. Kan inte herr Wirtén tala om huruvida det är rätt eller fel? Det vore bra att få veta innan vi skriver våra motioner. Om vår bedömning är felaktig, vilken siffra skall vi då hålla oss till? Umgänget mellan regeringen och riksdagen underlättas naturligtvis om vi i vederbörlig ordning får de uppgifter vi begär. Herr Wirtén anklagade för en stund sedan mig för att ljuga. Jag konstaterar bara att det papper som han hade, det får han äta upp själv. I det fanns inga uppgifter av det slag som utskottet hade begärt. Det dokument som innehåller sådana uppgifter har t. v. hemlighållits för utskottets ledamöter.

Fru talman! Jag är oklar över vilken fråga jag inte skulle ha besvarat. Jag har tagit upp flera av de punkter som diskuterades i utskottet. Såvitt jag förstår har Kjell-Olof Feldt inte bestritt de uppgifter som jag hunnit redovisa. Om jag nu säger att budgetunderskottet försämras med 2 miljarder innevarande budgetår och nästa budgetår är det väl ett besked. Jag kan inte förstå att Kjell-Olof Feldt framhärdar och påstår något annat. Att det sedan är så att vi icke har färdiga analyser av hur budgetåret 1982/83 kommer att se ut vare sig på inkomstsidan eller på utgiftssidan måste väl ändå vara ett respektabelt skäl till att man inte går i förväg och gör prognoser, innan man har ett någorlunda säkert material. Det är absolut, Kjell-Olof Feldt, inte någon ovilja. Det är ett behov av att leverera ett stabilt och säkert material till riksdagen, och det måste väl vara viktigare än att hafsa fram något som senare visar sig icke hålla i fråga om kvalitet. Men i den mån utskottet — som jag sade förut, fru talman — önskat underhandsinformation när det gäller de dokument som är under framarbetning, så har vi från budgetdepartementets sida ställt upp, och det måste vara det centrala. Vi har f. ö. också redovisat detaljerna i fråga om besparingarna, och jag kan upprepa dem. För 1981 83 är besparingarna på 3,9 miljarder. Jag skulle kunna gå in i siffermaterialet på punkt efter punkt och visa att Kjell-Olof Feldts beskyllningar här är felaktiga. Vi har gett den information som är rimlig.

Fru talman! Det riksmöte vi nu har inlett kommer säkert mer än vanligt att präglas av ekonomisk-politiska frågor — det har ju redan framgått av dagens debatt. De båda stora oppositionspartierna har under sommaren lagt fram sina program för att återställa balansen i vårt lands ekonomi. Det socialdemokratiska krisprogrammet innehåller en hygglig bakgrundsbeskrivning till dagens situation, det beskriver utförligt hur man vill stimulera efterfrågan, men det är mycket vagt vad gäller de åtstramningsåtgärder som i och för sig anges som ofrånkomliga. Det moderata programmet visar den marknadsekonomiska vägen ur krisen. Det presenterar en helhetslösning, som förenar besparingar på den offentliga utgiftssidan med utbudsstimulerande åtgärder för att öka produktionen och investeringarna i näringslivet, för att bekämpa inflationen och trygga sysselsättningen på sikt, allt i syfte att lägga en stabil grund för social trygghet och fortsatt välfärdsutveckling i vårt land. För en månad sedan presenterade regeringen ett åtgärdspaket kallat ”Ekonomisk offensiv”. Dess viktigaste inslag — devalveringen — är dock av utpräglat defensiv natur. Åtgärden kanske snarare bör beskrivas som en passiv anpassning till krafter som man inte förmått bemästra. Bättre hade varit att direkt angripa kostnadsproblemet genom att förmå arbetsmarknadens parter att avstå från redan avtalade lönehöjningar nästa år i utbyte mot marginalskattesänkningar. Med en fjärde devalvering på fem år är risken stor att löntagarnas organisationer uppfattar det som normalt att statsmakterna på detta sätt i efterhand korrigerar deras överuttag på lönesidan, nu när det inte längre är möjligt att suga upp friställd arbetskraft från utslagna företag och branscher genom att låta den offentliga sektorn expandera. Det är i så fall mycket olyckligt. De fackliga organisationerna måste i fortsättningen förmås att inse sambandet mellan lönebildningen och vår konkurrenskraft. De måste ta sitt ansvar för sysselsättningen genom att visa återhållsamhet i förhandlingarna. Det mest kontroversiella inslaget i regeringens åtgärdspaket är förslaget att sänka momsen. Som motiv anges i den proposition som i förra veckan lämnades till riksdagen att man vill förhindra att avtalens prisklausuler utlöses. Och det är naturligtvis önskvärt. Men frågan är om det skall upphöjas till ett övergripande mål på det sätt som regeringen tycks vilja. Om pristaket bryts igenom, blir det inte — som utrikesminister Ullsten tydligen trodde så sent som i lördags — några nya förhandlingar med risk för arbetskonflikt. I stället utgår lönepåslag enligt automatiskt verkande regler, vilka är försedda med betydande dämpningsmekanismer. Psykologiskt kan det vara olyckligt att prisklausulen utlöses. Men frågan är om det är bättre att handla på ett sätt som ger intryck av att man ”fifflar” med index. För det är ju inte någon tillfällighet att när väl den kritiska prismätningen i december är genomförd, då släpps prisstoppet, då får devalveringens prishöjande effekter slå igenom, då stiger matpriserna och då sätts även andra besparingsåtgärder in. Efter allt detta är det svårt att tro att pristaket för andra avtalsåret skall kunna klaras. Det verkar som om regeringen så småningom har insett att enbart avtalsargumentet är för svagt för att motivera momssänkningen. I bl.a. regeringsförklaringen har därför den tanken förts fram att momssänkningen är nödvändig för att hålla den privata konsumtionen på en acceptabel nivå. Men detta står i direkt strid med de varningar som uttalas i propositionen för att spä på den inhemska efterfrågan. Och man frågar sig varför den privata konsumtionen behöver stimuleras just under julhandeln. Åtgärdspaketet företer många tecken på att ha tillkommit i stor brådska. Det replikskifte vi just åhörde är ett vittnesbörd om detta. Även jag beklagar att det har varit så svårt att få sifferuppgifter från departementet, bl.a. en budgetprognos för innevarande budgetår. Så mycket står i alla fall klart att de tidigarelagda besparingarna för helår inte, som uppgivits, uppgår till några 4 miljarder, vilket jag tyckte att budgetministern upprepade alldeles nyss. Besparingseffekten under första halvåret 1982 stannar vid ungefär 1 miljard. Och kanske allvarligast av allt: statsbudgeten försvagas som en följd av åtgärdspaketet med mellan 2 och 3 miljarder innevarande budgetår och med ännu mer mätt som en helårseffekt. En sådan budgetförsvagning kan helt enkelt inte tolereras, när underskottet redan i utgångsläget beräknas till drygt 76 miljarder. Härtill kommer bl.a. aviserade industripolitiska stödåtgärder med mångmiljardbelopp till olönsamma företag. Vi moderater ser det som nödvändigt att genomföra vad trepartiregeringen och sedan mellanministären utfäst sig, nämligen att spara 12 miljarder på budgetens utgiftssida utöver vad som erfordras för att bidra till finansieringen av skattesänkningar. Det är förresten intressant att centern och folkpartiet nu är beredda att motverka sänkningen av momsen med besparingar. När jag i våras föreslog detta grepp som en finansieringsmetod för en marginalskattesänkning, betecknades det som alldeles otänkbart. Om det principiella motståndet nu tydligen är övervunnet, kanske det också kan bli möjligt att enas om att det besparingsutrymme som kan skapas utöver 12 miljarder skall användas för att — i enlighet med trepartiregeringens ekonomiska handlingsprogram — sänka marginalskatten i en första etapp redan 1982. Jämfört med en momssänkning, som ju stimulerar konsumtionen, har en nedjustering av marginalskatten den stora fördelen att den stimulerar arbetsutbudet och därmed produktionen. En annan iakttagelse som kan göras är att den finansiering av momssänkningen som de tidigarelagda besparingarna ger bortfaller den 1 juli nästa år, när dessa skall räknas in i besparingsmålet på 12 miljarder för budgetåret 1982/83. Skulle momssänkningen då kvarstå, blir den till större delen ofinansierad. Vad är det som gör att en marginalskattesänkning absolut måste totalfinansieras med andra skattehöjningar, när en momssänkning, som inte i samma utsträckning kan verka självfinansierande, kan tillåtas öka budgetunderskottet? Momssänkningen ger enligt konjunkturinstitutets beräkning en prisdämpning, som med en dryg procentenhet överstiger vad som erfordras för att man skall kunna klara pristaket i december. Sedan riksbanken i dag sänkt räntan, stiger avståndet till taket ytterligare. Det finns således utrymme för att diskutera avvägningen mellan olika åtgärder. Men regeringen har förklarat, att om den inte får igenom sitt förslag så avgår den. Det låter annorlunda nu än i maj, då statsministern i regeringsförklaringen underströk regeringens vilja att gå vidare på samförståndets väg: ”Regeringens strävan är att finna lösningar, som kan samla bred politisk uppslutning. Regering och riksdag måste ta sitt gemensamma ansvar för landet genom ett nära och förtroendefullt samarbete.” Man kan undra över att någon motsvarighet till dessa kloka ord saknas i höstens regeringsförklaring. Regeringen har väl inte glömt att den inte förfogar över ett flertal i riksdagen, att den där måste avvakta oppositionens förslag och sedan förhandla sig fram till en linje, som kan samla en majoritet bakom sig? Regeringen bör först som sist göra klart för sig att den inte kan regera genom diktat och kabinettsfrågor under hela detta riksmöte. Vi moderater är i den borgerliga samverkans namn öppna för diskussioner i syfte att finna gemensamma lösningar. Det är ju innebörden av att vi i våras medverkade till att regeringen kunde bildas. Men i detta ställningstagande låg inte att vi kommer att stödja ståndpunkter som vi inte har fått vara med om att påverka och som strider mot vad vi anser vara en riktig politik. Fru talman! I dessa dagar tillträder en ren höyre-regering i vårt grannland Norge. Det har på senare tid talats mycket om att man där går mot ett tvåpartisystem. Men om man får tro färska opinionsundersökningar, har vi faktiskt hunnit ännu längre i den riktningen i Sverige. De båda stora partierna samlar här inemot 80 26 av väljarna mot endast ca 70 90 i Norge. De norska mellanpartierna sjönk i valet tillbaka till sammanlagt 16 Jo — en nedgång som var så kraftig att de inte ansåg sig böra inträda i regeringsställning tillsammans med höyre. I Sverige regerar i stället mellanpartierna ensamma med just 16 20 bakom sig, enligt opinionsmätningarna. Det kan nu inte råda något tvivel om att centern och folkpartiet har förlorat väljarsympatier på att överge regeringssamarbetet med oss moderater för att kunna träffa en uppgörelse i skattefrågan med socialdemokraterna. Jämfört med tiden före skatteförhandlingarna har vi fått den största förstärkningen, men även socialdemokraterna har erhållit ökat stöd. Återigen visar det sig, att om det ändå skall föras socialdemokratisk politik här i landet, föredrar väljarmajoriteten att det görs av upphovsmännen själva. Förutsättningen för att än en gång klara en borgerlig valseger är att samtliga tre partier står för en borgerlig politik. Den fortsatta hanteringen av skattefrågan är därför av långt större betydelse inför nästa års val än ställningstagandet i fråga om regeringens ekonomiska åtgärdspaket. Det handlar om trovärdigheten i det borgerliga alternativet. Den befrämjas inte, om man gör inskränkningar när det gäller de senaste årens kanske viktigaste framgång för borgerlig skattepolitik, nämligen inflationsskyddet i skatteskalan. Med en maximigräns vid 6 eller 7 90 skulle man få den oförklarliga ordningen att ju snabbare regeringen låter inflationen bli, desto högre blir marginalskatterna och desto mindre får den enskilde att förfoga över. Även en begränsning av rätten till underskottsavdrag innebär ett brott mot borgerlig skattepolitik och ett svek mot gjorda utfästelser till bl.a. villaägarna. Statssekreteraren i bostadsdepartementet har nyligen gjort ett försök att ange vad som menas med ”vanliga” villaägare, som alltså skall klara sig undan skatteskärpning. Slutsatsen blir att det avgörande inte är villans storlek och standard utan sådana faktorer som när man köpt huset och om man lyckats få statssubventionerade lån eller ej. Den som haft ett eget kapital att sätta in vid villaköpet kan klara sig som vanlig villaägare, medan den som måst låna till en likadan villa betraktas som onormal och skall klämmas åt. Men, säger någon, avdragsbegränsningen uppvägs väl av att marginalskatten sänks. Det är riktigt. Men denna lättnad skall å andra sidan leda till att löneutvecklingen blir långsammare. Den urholkas snabbt av det försämrade inflationsskyddet. Och dessutom förutsätts hela marginalskattesänkningen finansieras genom en höjning av arbetsgivaravgiften, som då måste stiga med hela 6 procentenheter, eller genom införande av proms. Oavsett vilken skatteform man väljer blir det ett dråpslag mot svenskt näringsliv, mot viljan att investera och satsa för framtiden och därmed också för sysselsättningen och välståndet i landet. Fru talman! Skatteförhandlingarna mellan regeringen och socialdemokraterna skall tydligen slutföras under de närmaste veckorna. Det gränsar egentligen till det otroliga att enighet skall kunna nås, när samtidigt det största oppositionspartiet gör allt för att fälla regeringen på den ekonomiska politiken, inkl. en så grundläggande skattepolitisk fråga som momsens höjd. Men skulle en slutlig överenskommelse träffas med det innehåll jag här skisserat, innebär det en väldig framgång för socialistisk skattepolitik. Det kommer att framkalla en stark och utbredd kritik mot centern och folkpartiet. Även om vi moderater kan tänkas få ett ökat stöd på kuppen, försvåras möjligheterna att försvara och förstärka den borgerliga riksdagsmajoriteten. Därför vill jag sluta med att uppmana regeringen och dess företrädare här i riksdagen: Erkänn att ni gjorde fel, när ni satsade på en skatteuppgörelse på socialdemokraternas villkor! Låt inte prestigeskäl driva er att löpa linan ut! Inrikta er i stället på att snarast möjligt återställa förutsättningarna för borgerlig samverkan, så att vi tillsammans kan möta det allvarliga hot mot vårt ekonomiska system, ja, faktiskt mot vår demokrati, som fondsocialismen utgör!

Fru talman! Innan jag går in på de frågor som jag tänkt ta upp i mitt anförande vill jag göra den kommentaren till Lars Tobissons inlägg, där han talade om trovärdigheten för det borgerliga alternativet och sade att vi borde överge överenskommelsen med socialdemokraterna, att det faktiskt var på det sättet att moderaterna frivilligt gick ur regeringen. Det skedde när det fanns möjligheter att få en stark uppslutning i den här kammaren när det gäller den viktiga frågan om marginalskatteändringar. Sedan hoppas jag för den fortsatta diskussionen att man inte från moderaternas sida lever i den föreställningen att Sifos siffror är detsamma som valsiffror. Då blir det kanske litet svårt att åstadkomma ett gott samarbete i praktiska politiska frågor under det här riksdagsåret. Vi har fått många sådana här formaliadebatter. Jag tror för min del att svenska folket har väldigt litet till övers för taktiska finter och toppridande på formella regler i politiken. Människor utgår från att vi här i riksdagen i dess helhet tar allvarligt på vår uppgift. Mot den bakgrunden finner jag det beklämmande när riksdagsmajoriteten på formella grunder förhalar behandlingen av regeringens förslag. Förfaringssättet är närmast att uppfatta som obstruktion. Men lika allvarligt är att oppositionen inte intar en seriös och allvarlig attityd till de stora problem Sveriges folk valt oss att besluta om. Svenska folket fordrar en konsekvent och handfast linje i politiken. Om man jämför vad socialdemokraterna, och för all del även moderaterna, säger sig vilja göra med vad de faktiskt föreslår i skilda sammanhang, slås man av skillnaden mellan ord och gärning. Det måste stå helt klart för alla, oberoende av partitillhörighet, att ett budgetunderskott av nuvarande storlek måste minskas. Jag tror alla också är helt på det klara med att för att nå balans måste vi såväl spara som vidta åtgärder för att öka inkomsten. Inkomsterna kan ökas dels genom en ökad tillväxt i ekonomin, dels genom att vi tar ut mera till att bestrida våra gemensamma kostnader. Vi måste ta oss fram på alla tillgängliga vägar för att nå den eftersträvade balansen inom överskådlig tid. Hur agerar då oppositionen? Man intar i varje fråga den ståndpunkt som för tillfället kan synas mest populär. Man vägrar delta i varje form av nödvändig men impopulär åtgärd. Man byter ståndpunkt från tid till annan. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för ett för stort budgetunderskott men motsätter sig viktiga delar av föreslagna besparingar. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för att ösa in pengar i näringslivet, men i de flesta fall kritiserar man också att åtgärder som vidtas i krisbranscher är otillräckliga. Man uppmanar regeringen till kraftåtgärder mot prisutvecklingen, men när regeringen tar ett konkret grepp — som t.ex. momssänkningen — förhalar man beslutet. Moderaterna kan kritiseras på samma sätt. Detta parti har i alla fall innehaft ekonomiministerposten under fyra år. Självklart har man därför ett särskilt ansvar att föra en konsekvent politik. Moderaterna är med på besparingar — utom när det gäller en ekonomisk effektivisering av försvaret, högskolan och vissa andra punkter. Däremot skriver man ena dagen under på att en skattereform skall totalfinansieras, för att nästa dag förneka samma sak. Moderaterna vågar påstå att så länge de var med i regeringen hölls ekonomin stram men under det förödande året 1979, då folkpartiet var regeringsparti, blev ekonomin orealistiskt expansiv. Vän av ordning måste då få erinra om att när riksdagen hösten 1978 tog ställning till skatten 1979 var moderaternas förslag långt mer expansivt än vad som sedan blev riksdagens beslut. Moderaterna har ju sedermera fullföljt en linje att genom stimulans vilja öka tillväxten. Främst har man i skattepolitiken sökt stimulera höginkomsttagarna. Någon total åtstramning har vi inte sett av från detta parti — även om man talar väldigt mycket om detta. När regeringen förra hösten lade fram sitt förslag om förhöjd moms sade socialdemokraterna nej. Man sade nej för det första för att man ansåg att en höjd moms skulle innebära en risk för ökad arbetslöshet. Man sade nej för det andra för att den höjda momsen skulle leda till sänkta reallöner för majoriteten av löntagarna. För det tredje sade man nej därför att den nedpressade efterfrågan skulle få till följd att väsentliga delar av produktionskapaciteten skulle komma att slås ut. Man bortsåg från det valutapolitiska läge som gjorde åtgärden nödvändig. Vi är fortfarande på väg nedåt i konjunkturcykeln. Vi har en högre arbetslöshet än förra året. De skäl som då — under förra hösten — ur socialdemokratisk utgångspunkt talade för en bibehållen moms måste med full konsekvens innebära att man i nuvarande läge och valutasituation bör sänka momsen. Är det då en manipulation att sänka momsen? Nej, det är en åtgärd i löntagarnas intresse. I LO-tidningens avtalskommentarer i våras sade man så är: ”Samtidigt är det klart att det är en fördel för hushållskassornas köpkraft om prisgarantin inte genombryts.” Det är litet snårigt skrivet, men på enklare svenska borde det betyda att det är bra om regeringen lyckas hålla nere priserna. Vidare har man påstått att löntagarna 1982 skulle drabbas av en ökad inflation på grund av momssänkningen. För min egen del är jag övertygad om att inflationen blir lägre under 1982 än i år om vi lyckas hålla inflationsförväntningarna borta. Jag delar därvid den bedömning som ekonomidepartementet gjort om en inflation på 6 å 8 96. Men även om jag skulle ha fel, så finns det ju en prisgarantiregel även för 1982. Den är satt till 6,5 260. Denna gräns är för 1982 utformad så att om pristaket bryts igenom i år, så höjs prisgränsen utöver de 6,5 procenten för nästa år. Det innebär att löntagarna kommer att stå som förlorare dubbelt upp om prisgarantin bryts igenom -— dels i år på grund av otillräcklig kompensation, dels nästa år på grund av höjd inflationsgräns. Det har även anförts i den allmänna debatten att momssänkningen är ett försök att skjuta över inflationen till nästa år. Men även för nästa år finns det ju en prisklausul som kan leda till nya förhandlingar. Det finns ju även då en inflationspress på regeringen. Då frågar man sig: Vad skulle det stå att vinna på att prisklausulen bryter igenom först nästa år i stället? Enligt min uppfattning skall inte bara löntagarkollektivet bära de svårigheter som vårt land brottas med. Löntagarna har under avtalsperioden redan accepterat en nedgång i sin reala standard. Hela bördan av en anpassning till devalveringen bör därför inte läggas på löntagarkollektivet, utan det är naturligt att fördela den nödvändiga åtstramning som devalveringen medför också på andra grupper i ekonomin. Det är detta som åstadkoms genom kombinationen av momssänkningen och tidigareläggningen av besparingar. Socialdemokraternas alternativ är egentligen sänkning av räntan. Det önskar de flesta, och centerpartiet har alltid arbetat för att vi skall ha låg ränta i vårt land. Men det är endast genom att föra en ekonomisk politik på det sätt som regeringen nu gör som man skapar möjligheter att sänka räntan. Regeringens åtgärder har också, tillsammans med en del andra händelser, gjort det möjligt för riksbanken att sänka räntan med 1 96. Det är något som är mycket välkommet. Socialdemokratiska företrädare talar gärna och länge om att vilja nedbringa budgetunderskottet. Men man glömmer att tala om hur. När det gäller konkreta fall av förstärkningar av budgeten har man inte ställt upp. Om man tittar på de förslag som regeringen lämnade i proposition 118 föregående riksmöte kan man konstatera att av de 5 miljarder som regeringen föreslog i budgetförstärkningsåtgärder accepterade socialdemokraterna endast 1,5 miljarder. De avvisade förslag med en besparingseffekt på ca 1,6 miljarder, och de ville skjuta upp ställningstagandet till förslag som omfattade ca 2,2 miljarder. Även det besparingsförslag som lämnades i den s.k. oktoberplanen under hösten 1980 avstyrktes till stora delar av socialdemokraterna. Av förslagen på drygt 6 miljarder accepterades endast 2,9 av socialdemokraterna. De avstyrkte besparingar på 2,8 miljarder och lämnade öppet för besparingar på 1,6 miljarder. miljarder kronor sade socialdemokraterna i finansutskottet blankt nej till. Det är ett besparingsarbete på 17 miljarder som socialdemokraterna inte velat veta av. Påfrestningarna på svenskt näringsliv har kostat stora pengar för staten. Det har varit nödvändigt för att omstruktureringen skulle ske i för människorna, bygderna och den framtida ekonomin rimliga former. Nu kritiserar socialdemokraterna gärna regeringen för att för mycket pengar använts. Ett studium av socialdemokraternas alternativ i skilda sammanhang visar emellertid hotbilden av en statsfinansiell katastrof. Regeringen har drivit en balanserad linje, präglad av ambitionen att rädda vad som är möjligt att rädda. Man har sökt skapa nytt livsrum genom utveckling av konkurrenskraftiga delar av näringslivet. Socialdemokraterna har motsatt sig i detta sammanhang nödvändiga neddragningar. Man har valt en linje där statens pengar skulle strömma mellan fingrarna medan politiska organ skulle sitta och långtidsplanera, strukturera och utreda i all oändlighet. För att bygga under vad jag nyss har sagt vill jag peka på några förslag från socialdemokraterna. De föreslog en kommission för specialstålsindustrin som också skulle belysa skrotförsörjningen. I avvaktan på denna skulle driften fortsätta i Spännarhyttan och vid stålverket i Surahammar. De föreslog en plan för samordning av handelsstålsindustrin. Innan den planen var klar skulle inga drastiska neddragningar ske. En liknande branschplan begärdes för specialstålsindustrin. Inga neddragningar skulle göras i skogsindustrin innan man hade en strukturplan för den branschen. Vi minns debatten om Hörnefors, Fridafors m.fl. industrier. Socialdemokraterna begärde en översyn och utvärdering av tekobranschen. Egentligen skulle det räcka med att titta på räkningarna till staten för att få en utvärdering av socialdemokraternas tekopolitik i början och mitten av 1970-talet. Inom en bransch har det funnits en särskild strukturplan. Det var inom varvsnäringen, och det har varit nödvändigt med tanke på samtliga varvs prekära läge. Men då har socialdemokraterna vägrat att följa denna strukturplan. Man har försökt tänja ut driftstiden på ett för statsfinanserna förödande sätt. Socialdemokraterna begärde ett program för gruvdriften. I avvaktan på detta skall driften fortsätta som hittills oberoende av förluster. Fru talman! Bilden av den socialdemokratiska näringspolitiken är klar. Socialdemokraterna har inte politiskt kurage att i något sammanhang säga att en verksamhet måste läggas ned. För att skydda sig bygger man upp en fasad av statlig strukturplanering för näringsgrenar och branscher. Men något konstruktivt bidrag för att lösa svenskt näringslivs problem eller Sveriges ekonomiska problem är inte detta — tvärtom. Det är egentligen en ren Döbelnsmedicin. Är det något som vårt land inte har råd med så är det att övergå till en socialistisk planekonomi. Det finns kostnader i den statliga budgeten som har sprungit i väg mycket snabbt. Jag vill nämna det stöd som vi i dag har till boendet. Varje år finns det i statens budget ett flertal poster för bostadspolitiken. För innevarande budgetår har det anvisats 5,9 miljarder för bostadslån, 7,2 miljarder för räntebidrag och 1,1 miljarder för bostadsbidrag. Ramen för olika energisparande åtgärder ligger mellan 3 och 4 miljarder. Det finns också mindre poster för miljöförbättringar, samlingslokaler osv. Vi får inte heller glömma bort de avsevärda belopp som underskottsavdragen medför i minskat skatteunderlag. Vid ett fortsatt högt ränteläge kommer dessa tal att öka. Statsfinansiellt måste målet vara att få en minskning till stånd. Eftersom detta är en statsfinansiell nödvändighet borde det vara rimligt och möjligt att få till stånd en allvarlig debatt om vilka metoder som i detta sammanhang kan vara förenliga med en socialt acceptabel bostadspolitik. För min del vill jag uttala den bestämda uppfattningen att samhällets fördelningspolitiska ambitioner på bostadssektorn skall riktas till förmån för dem som har det sämst. Jag tror att det kommer att visa sig nödvändigt att ytterligare trappa ned det generella bostadsstödet. Genom skattereformen kommer vi nu att ta bort en del av de mest uppseendeväckande underskottsavdragen. Jag tror att det kan finnas starka skäl för att bostadslånen finansieras direkt på kapitalmarknaden och därmed lyfts ut från budgeten — en utredning har nu i uppdrag att undersöka förutsättningarna för detta. Jag tror också att det finns skäl att successivt minska räntebidragen och i stället arbeta med olika former av räntelån. Det är enligt min mening nödvändigt att vi skapar en billigare finansiering, t.ex. genom att engagera människor i ett frivilligt, skattestimulerat bostadssparande. Ett bostadssparande skulle fåktiskt kunna vara ett viktigt inslag i den kapitalbildning som behövs i det svenska samhället. Det skulle ha en lång rad positiva effekter på ekonomin -— till skillnad från den helt förödande löntagarfondsmodell som socialdemokraterna nu bundit sig för. Fru talman! Om vi skall få ordning på budgetens utgiftssida blir det nödvändigt att under detta riksmöte på en lång rad områden gå in och i grunden förändra de regelsystem som vi har byggt upp och som medför automatiska utgiftsökningar. Jag har här pekat på ett speciellt område, och jag tror att förändringar på bostadsområdet skulle kunna ge ett bidrag till en betydligt bättre balanserad budget. Jag vill också uttrycka den förhoppningen, att oppositionspartierna i detta fall är beredda att gå in i ett konstruktivt resonemang, så att vi får möjligheter att genomföra åtgärder för att uppnå en bättre budgetbalans.

Fru talman! Oppositionspartierna satsar bara på regeringens populära förslag och avvisar det som är obekvämt, sade Kjell Mattsson. Men det vi har stridit om här i dag är väl exempel på raka motsatsen. Ingenting vore egentligen mera populärt och opportunistiskt än att koppla på förslaget om att sänka momsen. Men det är därför att vi moderater känner ett sådant starkt ansvar för att vi skall kunna få en balanserad ekonomi som vi tar på oss obehaget av att sätta ett frågetecken i kanten för en momssänkning. Kjell Mattsson sade också att moderaterna i våras först sade ja till en totalfinansiering och sedan backade ur detta. Det är fel. Vi har hela tiden hållit fast vid en totalfinansiering, men vi har sagt att den kan ske på andra sätt än genom att höja andra skatter. Vad skall man då säga om regeringen i dagens läge? Först vill den till stor del finansiera momssänkningen med tidigarelagda besparingar — en finansieringsväg som inte kunde tillgodoräknas i våras, i den debatt som fördes då. Som jag påpekade i mitt tidigare anförande faller sedan, vid halvårsskiftet, dessa besparingar bort. De skall inräknas i det besparingsmål på 12 miljarder som då skall infrias. Det betyder att momssänkningen från halvårsskiftet nästa år är till större delen ofinansierad. Detta bekräftade statssekreterarna i budgetoch ekonomidepartementen vid gårdagens beramade sammanträde med finansutskottet. När vi nu ändå är inne på frågan om finansiering, skulle jag vilja komma över till skatteomläggningen och fråga Kjell Mattsson: Hur ser man inom centerpartiet på utsikterna att arbetsgivaravgifterna under en kort period skall höjas med 6 procentenheter för att man skall finansiera omläggningen? Hur ser man — och det kanske är ännu allvarligare — på den tydliga ambition som socialdemokraterna visar, att i stället för arbetsgivaravgifter använda promsen? Det föreligger ju nu enighet om konstruktionen av en sådan skatt med medverkan bl.a. från budgetdepartementet. Promsen skulle utgå även på räntekostnader i småföretag. Det framställs av socialdemokraterna som en fördel med den skatteformen. Det betyder alltså att detta skulle drabba bl.a. jordbrukare, som nu tyngs av dryga kapitalkostnader. Vad säger centerns företrädare om detta? I själva verket är ju promsen, liksom en höjning av arbetsgivaravgifterna, ett säkert sätt att knäcka investeringsviljan och framtidstron bland våra företag, stora som små.
Fru talman! Det kan ju synas som om moderaterna och socialdemokraterna när de yrkar avslag på sänkningen av mervärdeskatten då åtar sig att vara skattehöjare i stället. Men då glömmer man bort vad som är motiveringen för momssänkningen. Den är inte någonting som företas frikopplat från andra åtgärder, utan den åtgärden är tvärtom kopplad till de effekter som devalveringen av den svenska valutan kan medföra. Sänkningen har alltså två specialuppgifter: den skall stimulera konsumtionen för att kompensera de kostnader som uppstår genom devalveringen men också se till att det svenska näringslivet då inte drabbas av högre kostnader genom att man måste räkna om avtalen. Det blir alltså positiva effekter av momssänkningen, om vi kan uppnå dessa båda resultat. Vi skall också se det på det sättet att det ekonomiska resultatet, som man nu håller på att räkna ut och diskutera i finansutskottet, naturligtvis också påverkas av att man har bedömt det som möjligt att gå vidare med ekonomiska åtgärder genom att genomföra en räntesänkning. Diskussionen om skatteomläggningen får vi ta upp när det material som de tre förhandlande partierna nu utarbetar blir färdigt. Jag konstaterar bara att moderaterna egentligen hoppade av regeringen därför att de ville sänka skatteuttaget tidigare och mera — i varje fall påstår man det — än vad de andra partierna ville. Det innebär att finansieringsproblemet för Lars Tobisson och moderaterna — eftersom han nu så klart deklarerar att det skall totalfinansieras — är ännu värre för moderaterna än vad det är för folkpartiet, centerpartiet och socialdemokraterna.
Fru talman! Jag kan försäkra Kjell Mattsson att det i den partimotion som vi kommer att väcka om några dagar kommer ett förslag om marginalskattesänkning för 1982 som är helt i linje med det förslag som vi var överens om i trepartiregeringen i våras. Det förslaget kommer att vara finansierat med besparingar — besparingar som står sig och som alltså överträffar vad regeringen har föreslagit — med verkan från den 1 januari 1982. Vi kommer vidare att i denna motion ange vilka ytterligare besparingar, utöver de 12 miljarder som krävs för att tillgodose riksdagens beslut från i våras, som vi vill sätta in fr.o.m. nästa budgetår. Jag skall med förtröstan se fram emot att ta en ny debatt med Kjell Mattsson om detta när förslagen är framlagda och betänkandet kommer upp på kammarens bord.
Fru talman! Då skall det bli intressant att få ta del av vilka besparingar och andra åtgärder som moderata samlingspartiet tänker föreslå. Men i och för sig är det inte svårt att i miljarder räkna upp besparingar på en omfattande statsbudget. Vad som är betydligt svårare är att det ju inte alls är säkert att de besparingar som moderata samlingspartiet föreslår kommer att accepteras av centerpartiet eller folkpartiet. Det kan alltså vara fråga om en typ av förändringar som vi inte vill genomföra, utan där vi väljer andra vägar för att nå målet, en balanserad budget.

Fru talman! Jag tänker inte ägna det här inlägget åt Lars Tobissons anförande, men jag vill ändå konstatera att Lars Tobisson alldeles nyss hade vänligheten att indirekt påstå att regeringen för en socialdemokratisk politik. Jag tycker det räcker med att hänvisa till Olof Palmes mycket hårda angrepp på just denna regeringspolitik för att det skall stå alldeles klart hur fel Lars Tobisson har på den här punkten. Det är faktiskt på det sättet att man på socialdemokratiskt håll försöker skapaiintryck av att dagens besvärliga ekonomiska situation i vårt land nästan enbart beror på att regeringen har fört en felaktig politik, och man säger att den här politiken är eländig och bedrövlig. Allt vad som föreslås av regeringen är fel, om man får tro socialdemokraterna. Höjs momsen är det fel. Sänks momsen är det alldeles fel. Med läpparna bekänner man sig till återhållsamhet med de offentliga utgifterna, men när regeringen kommer med konkreta besparingsförslag, är det fel det också. Som felfinnare har svensk socialdemokrati satt svenskt rekord många gånger om. Vore det så enkelt att dagens besvärliga ekonomiska läge huvudsakligen är ett resultat av den svenska regeringspolitiken, så skulle ju situationen i andra socialdemokratiskt styrda länder vara en helt annan än i Sverige. Men — så är det faktiskt inte. I det socialdemokratiskt styrda Danmark är huvudelementen i regeringens handlingsprogram att stärka konkurrenskraften hos den konkurrensutsatta sektorn samt att hålla tillbaka offentliga utgifter och privat konsumtion. Sparpaketet i Danmark uppgår till 8 miljarder kronor. Förbundsregeringen i Västtyskland presenterade sitt förslag till federal budget för år 1982 den 8 september i år. Socialdemokrater och fridemokrater hade då enats om att 1982 skall bli ett åtstramningens år. Spareffekterna torde ligga i storleksordningen 15-18 miljarder D-mark. För att uppnå de önskade spareffekterna ställer sig socialdemokraterna i Västtyskland bakom förslag om skärpta regler i fråga om arbetslöshetsunderstöd. Socialdemokraterna där föreslår också att barnbidragen sänks med 1,5 miljarder D-mark per år. Vidare föreslås en enprocentig sänkning av tjänstemannalönerna. På vissa områden går alltså socialdemokraterna i Västtyskland längre i sparåtgärder än vad regeringarna gjort i Sverige. Att socialdemokraterna i andra länder talar för ett sparande som på vissa punkter går längre än det i Sverige beror inte på att de formellt eller informellt regerar i samverkan med icke-socialistiska partier. Det är helt enkelt så att dessa andra länder har en ekonomisk situation som liknar vår. De måste också göra besparingar inom den offentliga sektorn. Den holländska budgeten t.ex. går ut på att skära ned budgetunderskottet från 8 till 6,5 96 av nationalprodukten. Jag vill påstå att de svenska partierna brottas med i stort sett samma problem som våra olika partikamrater har i regeringar och riksdagar runt om i Västeuropa. Att folkpartiet nu tar ansvar för ett nödvändigt sparande beror inte på att vi tycker att reformverket skulle vara avslutat eller på att vi ångrar det som vi har kämpat för. Tvärtom — just för att vi i framtiden skall kunna ha en gemensam sektor och kunna satsa på reformer är det viktigt att vi nu håller igen. Folkpartiet förblir ett reformparti, men folkpartiets roll har aldrig varit att förespråka sociala reformer på kredit. Jag tror, fru talman, att om socialdemokraterna hade suttit i regeringsställning i vårt land under de senaste åren, hade man fört ungefär samma politik som sina socialdemokratiska partibröder i en rad andra länder, dvs. en politik kännetecknad av åtgärder för att stärka konkurrenskraften, av åtgärder för att hålla tillbaka offentliga utgifter och privat konsumtion. När man nu i stället suttit i opposition i vårt land har man tyvärr på socialdemokratiskt håll i många viktiga frågor sagt nej till en samförståndspolitik. Den intressanta frågan uppkommer då: Om socialdemokraterna igen skulle hamna i regeringsställning, vilken ekonomisk politik kommer man då att föra? Blir det då fråga om en samförståndspolitik utan socialistiska löntagarfonder och utan protektionism? Eller blir det en konfrontationspolitik med förslag om socialistiska löntagarfonder? Såsom socialdemokraterna bedrivit en del av sin propaganda under de gångna fem åren måste man också fråga sig, vilken politik socialdemokraterna skulle kunna föra i regeringsställning? Har man inte drivit missnöjespolitiken så långt att man är dess fånge? När man år efter år har trumpetat att regeringens besparingar är onödiga, farliga eller orättvisa, hur skall man då kunna klara av att sedan föra samma politik själv? När man rest land och rike runt och förkunnat att socialistiska löntagarfonder är lösningen på mängder av näringspolitiska problem, klarar man då att byta kurs och att välja en samförståndspolitik för industriell tillväxt? När man gång på gång har betett sig som om Sverige kunde undandra sig konsekvenserna av höjda energipriser, hårdnande internationell konkurrens och tillkomsten av nya industriländer, kommer man då att klara att avstå från den protektionism som allvarligt kan skada den svenska exportindustrin? När socialdemokratin i opposition hejat på kravmaskineriet nästan oavsett vad detta kravmaskineri har hittat på, hur skulle man då klara att ibland säga nej till intressegrupperna, om man får regeringsmakten? Det förefaller, herr talman, som om socialdemokraternas sätt att bedriva sin oppositionspolitik visserligen varit kortsiktigt gynnsamt för partiet när det gäller väljarstödet, men man har drivit politiken så att de opinionsmässiga förutsättningarna för att återvinna ekonomisk balans har försvagats. Genom att socialdemokratin i opposition så ofta har visat upp sina sämsta sidor, har man steg för steg gjort det allt svårare att visa upp sina bästa sidor om man någon gång åter får regeringsansvar. I rättvisans namn, herr talman, vill jag understryka att den konfrontationsönskan hos socialdemokraterna — trots det vackra talet i dag — som jag här beskrivit inte har gällt alla politikens områden. Energifrågan är ett exempel på en fråga där samförståndet nu är omfattande, och där politiken troligen inte kommer att förändras nämnvärt oavsett vilket eller vilka partier som innehar regeringsmakten. Marknadsekonomi och liberalism är oskiljaktiga. Men marknadsekonomin är inte ett självändamål. Vi är anhängare av den därför att den är effektiv när det gäller att skapa de ekonomiska resurser som gör att frihet och social välfärd kan upprätthållas i en orolig värld. Men vi liberaler stöder inte marknadsekonomin enbart av ekonomiska skäl. Vi stöder marknadsekonomin också därför att den ökar möjligheterna att ha ett samhälle där social rättvisa råder. Marknadsekonomin möjliggör också ett samhälle med öppenhet och mångfald. Marknadsekonomin måste dock kombineras med en aktiv, socialt ansvarskännande ekonomisk politik, som kan ge ekonomiska framsteg. Bertil Ohlins gärning som nationalekonom och politiker gjorde honom till symbol för liberalismens vilja att förena marknadsekonomin med social rättvisa och en aktiv och handlingskraftig ekonomisk politik. Under den ekonomiska krisen på 1930-talet tog Bertil Ohlin en hård strid med dem på den konservativa kanten som var motståndare till den aktiva ekonomiska politiken. Den grundsyn han förde fram i sin klassiska bok Fri eller dirigerad ekonomi har fått en bred anslutning i svensk politik långt utanför folkpartiet. I dag är förutsättningarna andra. Det handlar mer om att främja effektivitet och sparsamhet i den offentliga sektorn än vad man kunde göra på den tiden, med dess mindre omfattande statliga och kommunala verksamhet. Men, även om de ekonomiska förutsättningarna förändrats så är Bertil Ohlins grundläggande attityd till den ekonomiska politiken alltjämt aktuell. Herr talman! Låt mig återvända till riskerna med en hård konfrontationspolitik. Det liberala motståndet mot en sådan konfrontationspolitik har en ideologisk grund. Alla former av grupptänkande är främmande för liberalismen. Politiska partier får inte bli fackföreningar för olika grupper i samhället. De har ett ansvar för hela samhällets och alla medborgares intresse. Liberaler har vid många tillfällen haft anledning att kritisera de socialister som sett politiken som en klasskamp. Men vår kritik måste vara hård också mot dem på den icke socialistiska sidan som menar att en icke-socialistisk regering skall vara en borgerlig kampregering. Det finns länder där den politiska makten växlat fram och tillbaka mellan ett stort vänsterinriktat klassparti och ett stort högerinriktat klassparti. Vad som nu händer i Storbritannien framstår som en allvarlig varning för dem som på den icke-socialistiska sidan tror på konfrontationspolitiken. Men tanken att man då man själv har regeringsmakten bara skall tillvarata sina egna väljargruppers intressen på bekostnad av de övrigas är inte bara principiellt oliberal. Man måste också tänka igenom dess konsekvenser i framtiden. Mycket litet av det som uppnås i politiken blir i ett sådant samhälle bestående. Växlingarna vid makten innebär bara att vad den ena regeringen genomför, river nästa regering upp. Osäkerheten om framtida arbetsförutsättningar i t.ex. näringslivet kan på grund av andra saker som energipriser, den osäkra internationella utvecklingen, variationerna i vår inflationstakt osv. redan förut vara stor. Skall vi råda bot på detta, förutsätter det att vi i den ekonomiska politiken kan upprätthålla ett tillräckligt samförstånd tvärs över det politiska kritstrecket. Varje form av konfrontationspolitik innebär också att man stärker det svenska kravmaskineriets ställning. Den som själv bedriver intressegruppspolitik brukar visserligen sikta till att just de andra intressegrupperna skall få hålla sig på mattan. Men det är inte det som blir fallet. De skärpta fördelningskonflikter som konfrontationspolitiken drar med sig blåser under inflationen genom att samtliga intressegrupper höjer rösten. Att man understryker vikten av samförstånd i en besvärlig ekonomisk tid innebär inte på något sätt någon tanke på att de olika politiska partierna skall frångå sina grundläggande idéer. Poängen är tvärtom den att det borde gå att i Sverige med våra politiska traditioner, med respekt för de olika partiernas idésyn föra en samförståndspolitik. För egen del är jag fast övertygad om att de liberala idéerna om maktspridning, social rättvisa, internationell solidaritet och respekt för oliktänkande är viktigare än någonsin.

Herr talman! De s.k. regeringsförklaringarna har duggat tätt under de senaste åren. Men om man tar del av deras innehåll och sagda målinriktning och jämför med det resultat som nåtts genom regeringarnas konkreta handlande, så tvingas man tyvärr konstatera att den föreskrivna medicinen bara förvärrat sjukdomstillståndet för vårt land. Bl. a. har arbetslösheten, som de borgerliga regeringarna med olika medel sagt sig bekämpa, bara ökat. Inflationen har nått en nivå som ingen tidigare trott vara möjlig. Detta har lett till stora problem för den övervägande delen av svenska folket, som är allvarligt oroat. För dessa människor är arbetslösheten, eller hotet att bli arbetslös, och inflationen, de stora prishöjningarna, två allt överskuggande problem. Efter årets avtalsöverenskommelse hade de borgerliga partiernas representanter i regeringen svårt att dölja sin tillfredsställelse med löneuppgörelsen. Nu hade arbetsmarknadens parter — enligt deras mening — tagit sitt ansvar för att medverka till att rädda landets ekonomi och sysselsättning. Att löntagarnas organisationer gått så långt att en reell löneminskning skrivits in i avtalet var naturligtvis både ur Svenska arbetsgivareföreningens och den borgerliga regeringens synpunkt tillfredsställande. För detta var ju vad den i avtalet inskrivna inflationsregeln i verkligheten innebar. Enligt överenskommelsen skulle endast 65 26 av den del av prishöjningen som översteg 8,9 20 utgå som kompensation till löntagarna. Innan kompensationen utgår tillkommer ytterligare en halv procent, vilket skulle ge hela 19 kr. i kompensation. Prishöjningarna kunde i själva verket bli åtskilligt högre, då inte bara prishöjningar på olja och bensin skulle räknas bort utan även skatten på dessa varor. När nu regeringen konstaterat att den trots löntagarnas återhållsamhet inte lyckats hålla avtalets inflationsgräns, föreslår den en sänkning av momsen. Här är det befogat med en påminnelse om att det bara är litet mer än ett år sedan regeringen höjde momsen. Motivet för momssänkningen är att hindra konsumentindex att utlösa prisklausulen i löneavtalen, detta för att löntagarna inte ens skall kunna tillgodoräkna sig den kompensation som föreskrevs i avtalen och som i realiteten innebar en lönesänkning. Den momssänkning som regeringen nu föreslår skall omfatta hela vårt varusortiment. Detta betyder sänkta priser även på lyxartiklar, bilar, videooch stereoanläggningar etc., som dessutom i stor utsträckning är importerade varor, varför importen kommer att öka, vilket är olyckligt. Om man däremot ser på hela prisutvecklingen, framgår det av befintlig statistik att det är vad vi betecknar som nödvändighetsvaror som ökat mest i pris.

Tilläggas bör då att baslivsmedlen stigit ytterligare fr.o.m. den 1 oktober då staten drog in 300 milj.kr. av subventionerna till bönderna, och från den 1 januari aviseras kraftiga prishöjningar. Enligt prisoch kartellnämndens prognoser rör det sig om höjningar på 12-13 96. Även inom sortimentet livsmedel har en förskjutning skett i prissättningen. De varor som handlas mest, exempelvis köttfärsen, har höjts mer än den utskurna biffen och filén. Efter slopandet av priskontrollen har det varit fritt fram för manipulationer av detta slag i prissättningen, vilket ytterligare drabbar dem som har en begränsad hushållsbudget. En bättre åtgärd än vad regeringen föreslår vore därför att ta bort hela momseffekten från våra baslivsmedel, utökade med fisk och grönsaker, som dessutom är inhemska produkter. Detta skulle gynna de ekonomiskt svaga, som de borgerliga regeringarna så ofta sagt sig vilja slå vakt om. Det skulle också för de löntagare som under de senaste åren fått vidkännas stora reallönesänkningar ge en bättre kompensation. Det finns färsk statistik som visar att dagens industriarbetare får mindre för sin lön i dag än de fick för tio år sedan. Men det är ju inte de borgerliga partiernas intresse att se till de ekonomiskt svaga grupperna i samhället. Tvärtom är det barnfamiljerna, pensionärerna, de handikappade och övriga med låga inkomster som hårdast drabbas av de borgerliga regeringarnas s.k. sparplaner. Den nu föreliggande propositionen utgör inget undantag. En grupp som regeringen tycks ha ett särskilt gott öga till i sin utpressningspolitik är pensionärerna. Av regeringens politik att döma tycks regeringen tro att Sveriges pensionärer är en homogen grupp, som lever i lyx och överflöd. Att så inte är fallet visar regeringens egna siffror, som talar om att drygt hälften eller 52 96 av det totala antalet folkpensionärer har och är beroende av helt eller reducerat tillskott till grundpensionen och att det sammantaget gäller 920 000 pensionärer. Grundpensionen ligger i dagens kostnadsläge på 1 370 kr. i månaden, och med helt pensionstillskott uppgår summan till sammanlagt 2 018 kr. Även om man räknar in bostadstillägg ger detta inte utrymme för en särskilt hög levnadsstandard, en levnadsstandard som regeringen nu går till ytterligare angrepp mot. Inflationsskyddet — som redan försämrats genom slopandet av vissa prishöjningar när det gäller beräkningen av basbeloppet - kommer ytterligare att försämras om pensionerna i fortsättningen bara ökar en gång per år. Vissa delar av pensionssystemet drabbas hårdare av indexrensningen än andra. Grundpensionens belopp beräknas — både för ensamstående och för makar — som vissa fasta procentandelar av basbeloppet. Därför urholkas folkpensionen i värde från den 1 januari 1981 i samma takt som det rensade konsumentprisindexet skiljer sig från det verkliga. Om man som jämförelse tar prishöjningen på livsmedel och övriga nödvändighetsvaror, finner man att urholkningen blir avsevärt större. Pensionen ökar visserligen i kronor räknat, men när det gäller den viktiga ”köpkraften” gör pensionärerna stora förluster. Riksförsäkringsverket har gjort en uträkning, baserad på en årlig prishöjning på 9 96, där två av dessa procentenheter beror på högre energikostnader och höjda indirekta skatter. Dessa förutsättningar — som förefaller rimliga — kommer att betyda att folkpensionen förlorat 7,3 96 i köpkraft år 1986, 15,4 20 år 1991 och hela 30,2 20 år 2001. ATP-beloppet börjar urholkas från och med den dag man fyller 65 år och börjar lyfta denna ålderspension. Med samma förutsättningar innebär detta att man vid fyllda 75 år har fått ålderspensionens köpkraft reducerad med dryga 15 96 och vid 85 år med mer än 30 26. Detta är, herr talman, vid en fortsatt borgerlig politik framtidsutsikterna för pensionärerna. Vänsterpartiet kommunisterna är det enda parti som står fast vid den målsättning alla partier var överens om när nuvarande pensionssystem infördes: att pensionärerna skulle följa med i den allmänna standardutvecklingen i samhället. Målsättningen var att pensionen skulle utgöra 60 960 av den genomsnittliga industriarbetarlönen. Det är långt dit, pensionerna ligger fortfarande kvar på ungefär samma nivå som när systemet infördes. Under de år då löntagarna kunde tillgodoräkna sig en reell standardhöjning glömdes pensionärerna bort och fick bara kompensation för prishöjningarna. Nu, när också löntagarna drabbats av reallönesänkning, då åberopas detta för att successivt under lång tid framåt urholka pensionerna. Därför blir det dubbelt fel när socialministern, och i dag även statsministern, begränsar jämförelsen mellan den totala reallöneökningen och motsvarande siffra för hela pensionärskollektivet till att gälla utvecklingen under de senaste åren. Men det är inte bara det försämrade inflationsskyddet som urholkar köpkraften. Regeringen har vidtagit en rad andra åtgärder i samma syfte. Det gäller bl.a. bostadstillägget. Där föreslås nu ytterligare inskränkningar som höjer hyreskostnaden. Pensionärernas extra avdrag vid beskattning minskas och rabatten vid resor med SJ försämras. Dessutom har en stor del av den samhälleliga servicen belagts med ökade avgifter. Det gäller inte minst sjukvården, där kostnaden närmare fördubblats, vidare avgiften för tandvård, fotvård, hemtjänst, el, telefon, maten på institutioner, för att nämna några områden på denna lista, som kan bli lång. En stor del av de höjda avgifterna drabbar inte bara pensionärer utan även andra grupper med svag ekonomi. Införandet av avgifter och höjningen av avgifter liksom privatiseringen av olika servicefunktioner är ett led i nedrustningen av hela det sociala trygghetssystem som den offentliga sektorn svarar för. Vi skall solidariskt bära bördorna — det är de borgerliga partiernas ”nya slogan”. Men det är ju just det solidariska och jämlika systemet med skattefinansiering av omhändertagande, sjukoch hälsovård, barnomsorg etc. som i ekonomiskt sett bistra tider borde byggas ut i stället för att raseras. Det är helt uppenbart att en avgiftsfinansiering drabbar de lägre inkomsttagarna hårdast. En privatisering av den offentliga sektorn skulle leda till en kraftig inkomstomfördelning från de fattigare till de rika. När kostnaden läggs på den enskilde slipper man exempelvis anpassa sjukvårdens omfattning till det verkliga behovet. De som inte har pengar att köpa privat sjukvård ställs utanför. Även företagen drabbas av en nedskärning av den offentliga sektorn, för i vårt högteknologiska samhälle betalas företagens effektivitet i hög grad genom skattebetalarnas insats. Jag tänker på kostnaderna för infrastrukturen — vägar, utbildning, sjukvård — och inte minst kostnaderna för den sociala utslagningen och vissa arbetsmarknadsproblem. Någon konkurrens om arbetskraften — som ibland anförts som argument — är det inte heller fråga om. Den sysselsättningsökning som skett inom den offentliga sektorn gäller kvinnor som annars skulle ha tvingats stanna hemma. Detta framgår tydligt av redovisade arbetslöshetssiffror, där kvinnorna drabbas först och mest. Nedskärningen av den offentliga sektorn märks redan i arbetslöshetssiffrorna. Kommunalarbetareförbundet redovisar i dag 14 000 arbetslösa medlemmar. Arbetslösheten ökar nu mest inom Kommunal— nästan dubbelt så mycket som inom Byggnads. Av de 4 000 som blev arbetslösa i september var 1000 kommunalare. De kommunalanställda som det nu gäller är dåliga sparobjekt. De lågavlönade deltidsarbetande kvinnor som nu ställs utanför arbetsmarknaden ger inga stora besparingar i miljardrullningen. I stället raseras många familjers ekonomi, som är helt beroende av kvinnornas ekonomiska tillskott. Det blir ett för samhället dyrköpt sparande. Det innebär ökade samhällsåtaganden samtidigt som stora delar av samhällets insatser inte kommer att fungera. En ökad åtstramning av kommunernas ekonomi får även snabbt effekter för de privata företagen. Den offentliga sektorn är Sveriges största kund, den köper för över 70 miljarder kronor om året. Det motsvarar i pengar mer än hälften av vad den svenska industrin exporterar. Det är inte de som arbetar inom den offentliga sektorn som är en tärande grupp, det blir de först då de blir arbetslösa. Vänsterpartiet kommunisterna ser inget vettigt i politiken att dra in på den offentliga sektorns sociala verksamhet. Vi vill bygga bort bristerna i samhället. Vi har också lagt fram förslag om hur detta skall ske. Vi måste slå vakt om de sociala rättigheterna för såväl rättigheternas egen som sysselsättningens och ekonomins skull.

Herr talman! Utvecklingen i Sverige blir alltmer bekymmersam. Ur löntagarnas synpunkt är det främst arbetslösheten och prisutvecklingen som oroar. På arbetsmarknaden har nu en rad negativa rekord slagits. För första gången i modern tid är fler än 60 000 ungdomar arbetslösa. För första gången understiger antalet lediga platser 20 000. Antalet arbetslösa kassamedlemmar ligger ca 30 96 över någon tidigare notering samma tid på året. Och allt tyder på fortsatta försämringar. Därför har löntagarorganisationerna länge krävt en ny ekonomisk politik och en kraftig satsning på arbetsmarknadspolitiken. Tidigare har vi givit positiva erkännanden åt regeringens arbetsmarknadspolitik. Nu måste jag konstatera att det erkännandet inte gäller längre. Nej, ambitionerna i arbetsmarknadspolitiken har krympt och regeringens förslag är bara en anpassning till ett allt dystrare läge. Varje ekonom liksom varje fackföreningsman vet att en devalvering aldrig är ett konstruktivt, framtidsinriktat grepp. Den kan ibland vara oundviklig, men är då främst en bekräftelse på brister skapade av en felaktig politik eller en ogynnsam internationell utveckling. Sannolikt blev devalveringen slutligen oundviklig, men att påstå att den är ett kraftfullt inslag i en ny politik är orimligt. För att den skall bli det krävs en rad åtgärder för att varaktigt förändra läget — och de åtgärderna saknar regeringens program. Annars är devalveringen som att ställa ut hinkar mot takdropp. Men läcker taket måste det lagas. Takdroppet i svensk ekonomi börjar bli oroväckande, och fler hinkar i form av devalveringar ändrar inte läget. Vad som krävs är takreparationer — eller kanske allra helst ett nytt och bättre tak. Skälen för vår kritik mot paketet, inkl. momssänkningen, är flera. För det första är det diskutabelt att kombinera devalvering och momssänkning. Devalveringen syftar ju till ökad konkurrenskraft för svensk industri både hemma och på export och därmed på sikt förbättrad bytesbalans. Det målet motverkas av momssänkningen, som kan ge ökad import. Därtill försämrar devalveringen kortsiktigt bytesbalansen. För 1982 lär vi inte få se någon förbättring. För det andra är vi negativa till finansieringen, särskilt när pensionärerna och sjukförsäkringen drabbas. Regeringen måste inse att folkligt stöd för en tuff politik kräver en rättvis fördelningspolitik. För det tredje är sysselsättningseffekten av paketet osäker. I bästa fall kan den bli en något lägre ökning av arbetslösheten än annars. Men regeringens tal om 40 000 nya jobb måste ses som ännu en from förhoppning. Därtill skall läggas att devalveringens omedelbara effekt är lägre exportinkomster och dyrare import, vilket drabbar vissa företag hårt med ökade kostnader och minskade intäkter. För det fjärde: Vad vi ville nå med prisklausulen i avtalen var att försöka förmå regeringen till en politik som angriper inflationsmekanismerna i svensk ekonomi. Momssänkning, särskilt i kombination med devalvering, och ett endast kortvarigt prisstopp, gör ju inget positivt åt inflationsmekanismerna. Det är bara en manipulation av prisstegringen i tiden, så att man kortsiktigt undviker att utlösa prisklausulen. I stället kan det komma surt efter nästa år. I LO bedömer vi att vi redan under januari får en prishöjning på 3-3,5 70. Hur vi då skall klara 1982 års prisklausul på 6,5 96 är för mig en gåta. Klarar vi inte 1982, blir regeringspaketets främsta effekt en försämring av statsfinanserna. Nej, kamp mot inflationen och arbetslösheten kräver en kraftfullare och mer långsiktig politik. LO kan fortsätta en återhållsam lönepolitik, under förutsättning att regeringen tar sitt ansvar genom att bekämpa spekulation, överföra resurser till produktiva investeringar, minska vårt oljeberoende m.m. Här har arbetarrörelsen fört fram en rad förslag. En sådan politik i kombination med en aktiv prisövervakning, längre prisstopp och lägre ränta kan ta ner inflationsnivån. Här har vi nu i dag fått en räntesänkning på en procent. Utan tvivel var det riktigt och nödvändigt att sänka räntan. En spontan reaktion pekar tyvärr mot att åtgärden präglas av de vanliga bristerna — för litet och för sent. För att nå rejäl effekt på t.ex. investeringarna och hyrorna borde räntesänkningen ha varit större. Vad som kommer att ske med prisklausulen är i dagens läge omöjligt att säga, eftersom vi inte vet vilka beslut riksdagen kommer att fatta kring regeringens ekonomiska program. Räntesänkningen minskar inte heller kritiken av momssänkningen, snarare tvärtom. Enligt min mening borde regeringen nu ta chansen att ompröva regeringspaketet och på nytt pröva bl.a. de förslag som löntagarorganisationerna har lagt fram, för att finna de bästa åtgärderna mot inflation och arbetslöshet. Strid för stridens egen skull gynnar ingen. Ett skäl för momssänkningen sägs vara att stödja barnfamiljerna. Förvisso behövs det. Hittills i år har baslivsmedlen stigit i pris med 18,4 96. Till årets slut kan det bli 25 96. Under första halvåret 1982 räknar vi med en ytterligare prisökning på baslivsmedel på 15 90 - totalt 40 96 på ett och ett halvt år! Detta drabbar redan barnfamiljernas konsumtion och slår också mot jordbruket och livsmedelsindustrin. Men att sänka momsen och därmed gynna alla familjers konsumtion av alla varor — inkl. japanska videoapparater — kan inte vara bästa vägen. Det vore effektivare, rättvisare och sundare för både statsfinanser och bytesbalans att i stället hålla nere livsmedelspriserna och höja barnbidragen. När det gäller sysselsättningen har regeringen redan missat de viktigaste insatserna när den i våras avstod från åtgärder för investeringar, byggande och en kraftfullare arbetsmarknadspolitik. Den planeringstid som krävs för sådana insatser gör att regeringen genom sin passivitet redan har orsakat en onödigt stor arbetslöshet i vinter. Men de värsta perspektiven kan förhindras, om vi nu säger ja till arbetsmarknadsstyrelsens krav. Än har jag inte hört något annat argument för att säga nej till AMS än brist på pengar. Men det argumentet blir svagt när man kan lägga ut 5 miljarder på en momssänkning, vars effekter är osäkra, och när oenigheten om vad regeringspaketet kostar handlar om flera miljarder. Kraven från AMS, som kan rädda tiotusentals från arbetslöshet, kostar mindre än de felräkningspengar regeringspaketet innehåller. Det finns ingen logik i att då säga nej till AMS. Än mer märkligt blir det när regeringen försöker lyfta över skulden för sina misslyckanden på andra. Industriministern skrev häromdagen en artikel i Arbetet, där han skjuter skulden för sitt industripolitiska misslyckande på Landsorganisationen. Märkligt nog kommer denna kompletta ovilja att se några fel i det egna handlandet just som en statlig utredning dömer ut de långsiktiga effekterna av herr Åslings industripolitik. Men det är inte LO som i åratal har låtit skogsindustrin sluka miljardbeloppi stället för att åtgärda det verkliga problemet, nämligen svårigheten att få fram råvara. Det är inte LO som har avstått från effektiva samordningsoch utvecklingsinsatser när det gäller papper, trähus eller nya stålmetoder. Och vad gäller varven har våra krav syftat till att omstruktureringen skall uppfylla de mål som regeringen själv har angivit, nämligen att den skall ske i socialt acceptabla former. Och jag kan visa herr Åsling på rader av punkter i tal, i LO:s näringsoch forskningspolitiska program m.m. som ger konkreta förslag till stärkande av småföretagen. På alla dessa områden har vi från LO lagt fram förslag, som regeringen emellertid har valt att gå förbi. Nej, LO har inget att skämmas för! Däremot har vi en regering vars ekonomiska politik direkt undergräver förutsättningarna för en långsiktig näringspolitik. Industriministern borde kanske begrunda nödvändigheten av en effektiv stabiliseringspolitik för att möjliggöra denna långsiktiga näringspolitik, innan han fortsätter att gnälla på LO. Av herr Åslings kritik kvarstår egentligen bara synpunkterna om löntagarfondsdebattens negativa inverkan på investeringsviljan. Även där borde dock de borgerliga partierna och arbetsgivarna begrunda sin egen roll. Vi erbjuder en politik som håller nere kostnadsstegringarna och tryggar investeringskapital för framtidsbranscher i utbyte mot inflytande över investeringarna. Det kan bli en framgångslinje som ännu inget annat land har lyckats med. Men vi möter bara valtaktiskt betingat råskäll, som jag tror snart börjar slå tillbaka. Kanske är det den reaktionen som bär skulden till företagarnas oro. För det är givet, att om man kan få somliga företagare att tro att svensk fackföreningsrörelse plötsligt vill överge demokratin och övergå till ett Öststatssystem, kanske man skrämmer en och annan. Men då är det knappast vårt fel. Den skuldbördan får de bära som ljuger om våra avsikter. För klarhetens skull vore det också bra, om man ville ge ett enda exempel på en öststatsmodell, baserad på löntagarfonder. Kanske skulle läget förbättras, om statsoch industriministrarna talade om att vårt förslag om löntagarfonder inte på något sätt ingriper i småföretagens ägarförhållanden — såvida företagen inte själva vill. Tala om att det handlar om att köpa aktier på marknaden — inte om obligatoriskt riktade emissioner! Tala om att det inte handlar om att satsa på olönsamma företag, utan om att ställa avkastningskrav på insatserna! Tala om att vi erbjuder låga lönekrav som motprestation till en demokratisering av inflytandet i storföretagen! På det sättet kan herrar Åsling och Fälldin bidra till en sanering av debattklimatet i landet och kanske också till en ökad investeringsvilja. Tro mig — folk går inte på propagandan att Landsorganisationen vill skapa ett nytt Sovjetsystem eller ta människornas hus och bilar! Jag tycker nog att man i mittenpartierna borde ta avstånd från lögnpropagandan och öppna konstruktiva samtal — för vi är öppna för samtal och diskussion! Tala med oss, innan våra förslag konkretiseras! Stäng inte igen fler dörrar! Det gagnar bäst landets och folkflertalets intressen!

Herr talman! Som jag ser det finns det i dag två övergripande mål för politiken i vårt land inför framtiden, nämligen att komma till rätta med den svenska samhällsekonomin och att effektivt förebygga att vi blir indragna i det värsta som kan hända en nation — krig. Visst finns det många andra frågor som kommer att kräva beslut och åtgärder. Men inga beslut blir meningsfulla om inte de ekonomiska förutsättningarna är stabila. Rent meningslösa blir många samhällsåtgärder om vi inte kan säkerställa att de fullföljs i ett fritt, fredligt och demokratiskt samhälle. Någon tycker kanske att jag genom det senaste påståendet dramatiserar i överkant. Men ser vi oss omkring i världen, så finner vi att vi lever på en krutdurk. Även Sverige kan drabbas av ofärd om systemet för kontroll och spänningar i världen inte längre fungerar. Det finns en tendens hos vissa svenska debattörer att samtidigt som de talar om de många hoten mot freden, ändå på något sätt tänka bort Sverige ur sammanhanget. Det kan vara förklarligt från psykologiska synpunkter, eftersom vi undgått krig under flera generationer. När man påyrkar att vårt land skall gå före med nedrustningsåtgärder bygger det sannolikt på ett slags medvetenhet om att krigsriskerna blivit selekterade. Man tycks mena att Sverige inte är som andra nationer. Vi skulle vara i en speciell situation. Dess värre är det nog inte så. Jag skall nu inte måla upp de faror som hotar i form av olika slag av vapensystem och politiska motsättningar. De är kända av de flesta människor. Och framför allt torde de ledande politikerna i världens länder vara medvetna om att frågeställningen krig eller fred har fått en ny dimension — fred på svärdseggen eller förintelse. Ty paradoxalt nog fungerar i dag kärnvapnen som fredsbevarande i den utvecklade delen av världen. Ett exempel på detta är att Europa från 1945 har upplevt en av sina längsta fredsperioder i modern tid, trots att det förekommit kriser som enligt gamla begrepp skulle ha kunnat leda till väpnade konflikter. Terrorbalansen har, hur illa man än tycker om den, fungerat. Vi är alla medvetna om att mot ett totalt kärnvapenkrig finns inget försvar. Ett eventuellt kommande krig i Europa blir ett kärnvapenkrig i det avseendet att kärnvapen kommer att vara en realitet, oavsett om de används eller ej. Också ett konventionellt krig kommer att föras utifrån vetskapen att kärnvapen kan komma till användning. Hur stor är då risken för det? Jag avser en situation där krig utbrutit i vår världsdel. Enligt min mening är kärnvapentröskeln fortfarande hög. Utvecklingen av neutronbomber sänker helt visst den tekniska tröskeln, men kvar finns dock de politiskt-psykologiska tröskelvärdena, och de är utomordentligt höga. Kanske man t.o.m. kan hävda att de höjs i takt med den tekniska utvecklingen av de globala systemen. En konklusion kan göras. Den säkraste vägen att undgå ett kärnvapenkrig är att förhindra ett krig över huvud taget. Ett av medlen för att undvika krig i Europa är förekomsten inom båda militärblocken av kärnvapen. Detta behöver sägas, eftersom många människors berättigade fruktan för vad ett kärnvapenkrig skulle innebära leder dem till att man ensidigt försöker påverka västerns länder till att reducera sin arsenal, sannolikt därför att man vet med sig att där, i väst, finns den enda möjligheten att påverka via det politiska systemet. De slutna samhällena i öst är inte mottagliga för den typen av påverkan. Frågan om en kärnvapenfri zon i Norden uppfattas av många som en väg för vårt land att uppnå ökad säkerhet. Jag tror att en sådan zon, om den kunde realiseras, skulle i mycket ringa grad kunna ge oss trygghet. Ett parallellt resonemang ter sig oundvikligt. Vi är alliansfria och har deklarerat att vi kommer att bli neutrala om det blir krig i vår omvärld. Vi hoppas att vi därigenom har större möjligheter att undgå militärt anfall, men vi tvingas trots detta kalkylera med en betydande krigsrisk. På samma sätt skulle vi om vi inordnades i en zon, avlyst från bekämpning med kärnvapen, på liknande sätt hoppas undgå den typen av bekämpning men ändå kalkylera med risken att gjorda utfästelser inte skulle bli respekterade i trängda lägen. Tryggheten skulle i verkligheten inte bli så mycket större. Det är ingen cynism i detta resonemang utan bara ett konstaterande av den bistra verkligheten. Jag menar att det finns två andra delområden, där Sverige kan utnyttja sin ställning för att minska risken för kärnvapenkrig även mot vårt land. Det första är att bygga upp ett starkt politiskt tryck mot de stater som är på väg att bygga upp egna kärnvapen och få dem att avstå från detta. Där ligger, som jag ser det, den största faran, eftersom dessa länders kärnvapentrösklar kan bli mycket lägre än de nuvarande kärnvapenmakternas och i sin tur initiera kärnvapenkrig också till andra delar av världen. Det andra området är supermakternas utveckling av system för bekämpning av interkontinentala robotar. Det kan ge den ena parten känslan av så stor egen säkerhet att det lockar till anfall. Sveriges förmåga att påverka supermakterna är givetvis begränsad, men där har vi, som jag ser det, en angelägen uppgift att bearbeta världsopinionen, oavsett om det ger framgång eller inte. Det känns naturligt att sympatisera med alla strävanden mot nedrustning. Men om man vill desarmera det stora hot som finns måste det ske med utomordentlig försiktighet. Man måste hela tiden vara angelägen om att balansen inte rubbas. Här kommer Sverige in i bilden på ett konkret sätt. Ty även om Sverige är ett litet land och vår försvarsmakt är begränsad i förhållande till stormakternas, så spelar Sverige en betydande roll i balansen — och därmed när det gäller stabiliteten — i norra Europa. Solidariteten mot andra länder, som är en självklarhet när det gäller de fattiga länderna i tredje världen, gäller också rimligen de länder som ligger nära intill oss. Då är det inte fråga om att vi skall dela med oss av resurser; det är fråga om att vi — utan bindningar — skall bidra till att bevara freden i vårt område. Det innebär att i tider av brydsamma ekonomiska förhållanden måste vi ändå satsa erforderliga resurser för försvarets behov. De politiker som går ut och säger att försvaret också måste vara med och ta sin del av besparingar i statens utgifter bör besinna att man då kan bidra till ökad oro i vår omgivning. Därmed blir stormakterna sannolikt ännu mer indragna i den militära verksamheten i det skandinaviska området och förutsättningarna för avspänning och nedrustning försämras. Det måste finnas ett samband mellan vad vi politiker kräver på olika områden. Det går inte att med moralisk trovärdighet ena stunden uppmuntra opinionen för nedrustning och i den andra föreslå åtgärder som i realiteten ökar spänningen. Även om det kan tyckas motsägelsefullt, så ger vi vårt bästa stöd för att på sikt åstadkomma sänkning av rustningsnivån genom att hålla det svenska försvarets styrka uppe. När det sedan gäller det svenska försvaret vet vi att överbefälhavaren i dag har meddelat sin uppfattning i en viktig och speciell fråga, nämligen ett eventuellt svenskt framtida flygplanssystem. För mig är det ganska klart att om det vid de prövningar som nu skall ske visar sig att det svenska alternativet uppfyller de tekniska kraven och ligger inom de tillgängliga ekonomiska ramarna, så bör detta så småningom bli statsmakternas beslut. Det har tidigare i debatten i dag talats en hel del om sysselsättning. Jag kan i det sammanhanget instämma i mycket av vad Olof Palme sade om det angelägna i att bereda medborgarna i det här samhället trygghet i anställningen. Då vi vet, vilket också har sagts av andra talare här, att sysselsättningen främst garanteras i livskraftiga företag, krävs alltså en industriell utveckling. Jag vill påminna om att det här, om det kan realiseras, blir ett av de största industriprojekten i modern tid i vårt land, som ger svenskt näringsliv och svensk industri möjligheter att utvecklas. Det gäller icke bara de företag som är direkt engagerade, utan det kommer att få spridningseffekter långt utanför dessa företag. Jag vill därmed, vid sidan av de rent försvarspolitiska frågorna, även fästa uppmärksamheten på att den här frågan också måste bedömas med hänsyn till de samhällsekonomiska aspekterna.